Herr talman! Jan Bergqvist säger att han och jag är överens om frihetsbegreppet. Det är inte för att mucka gräl som jag ändå vill fortsätta att påminna om en skillnad som nog ändå finns där, utan det är för att göra den tydlig i diskussionen mellan en socialdemokrat och en socialliberal. Det räcker nämligen inte att visa hänsyn till olika meningar i en debatt som föregår ett beslut. Det gäller att visa hänsyn till de olika meningarna i själva beslutsfattandet, så att beslutet ger möjlighet till olika val. Det är där som socialdemokraterna ofta har försyndat sig mot frihetsbegreppet. Man har inskränkt möjligheterna till val. Beslut har nog kommit till i demokratisk ordning. Men när det väl har blivit fattat har minoriteten måst rätta sig efter vad majoriteten har beslutat.

Vi har stridit för detta, och då säger Jan Bergqvist att vi har tagit förmögenhetsägarnas intressen till vara. Vad menar Jan Bergqvist närmare med det? Är det förmögenhetsägarna vi stridit för när vi har begärt att alla föräldrar med små barn skall kunna välja den barnomsorg som de själva föredrar? Är det förmögenhetsägarna vi tänkt på när vi har stridit för rätten att få välja eget rum på långvården? Är det förmögenhetsägarna vi tänkt på när vi har stridit för ett bättre vårdbidrag till familjer med handikappade barn för att också de skulle få litet frihet här i tillvaron? Är det förmögenhetsägarna — vad tror Jan Bergqvist — vi tänkt på när vi har sagt att ungdomar som är handikappade måste få en chans till arbete i stället för förtidspension? Det är inte så, Jan Bergqvist — tvärtom. Det är för att rikta ljuset mot en grupp människor i Sverige som är bortglömd och vars frihet är inskränkt som vi har tagit upp de här frågorna. Friheten skall komma alla människor till del.

Herr talman! Det verkar som om Lars Tobisson och Inger Schörling har startat en ny lek som går ut på att man skall säga tre vackra ord på E. I så fall skall jag också ge mig in i leken. Då skulle jag vilja ha, med en viss förändring mot tidigare, följande tre vackra ord: etik, ekologi och ekonomi. Det går väl att bygga vidare på detta så småningom. Att Jan Bergqvist inte vill diskutera med mig kan jag ha överseende med. Det är kanske inte så roligt. Men att Jan Bergqvist inte vill tala om miljön ett enda dugg tycker jag är tråkigt. Dessutom är det allvarligt. Jag ställde några frågor om miljöavgiftsutredningen. Jag tycker att det är väsentligt att fundera över om de avgifter som vi nu lägger på en del resurser och utsläpp verkligen är avsedda att bidra till en förbättrad miljö eller om de är någonting som vi lägger på för att klara av att åstadkomma en skattereform. Det är viktigt att få ett besked på den punkten. Jag upprepar tankegångarna kring avfallet. Varför är det så förfärligt tyst från regeringens sida? Man har talat om detta i åratal och sagt att förslag, propositioner, skall komma. Men sådana kommer inte. Under tiden ökar bara problemen. Jag nämnde biotekniken i mitt första inlägg. Jag tror att biotekniken är en fråga som blir större och större för var dag. Biotekniken ger oss oanade möjligheter. Men den innebär också oanade risker. Det är en skyldighet för oss politiker att ta tag i detta. Det har talats en del om orättvisor. Jag förstår att Jan Bergqvist är litet pessimistisk. Han säger att skattereformen kanske inte förbättrar så mycket. Den kan t.o.m. öka orättvisorna. MIA förbättrar inte heller förhållandena när det gäller rättvisan. Lars Tobisson talar om ett sänkt skattetryck. Han vill gärna sänka skatten för alla. Jag skulle gärna vilja fråga Lars Tobisson, som alltså vill sänka alla skatter: Varför inte försöka sänka just den skatt som drabbar alla — jag tänker då på momsen på maten? Ingen annan skattesänkning kan få ett större genomslag än en sådan åtgärd. Den skulle möjliggöra en fördelning till de människor som verkligen behöver få mera.

Herr talman! Jag sade inte, Jan Bergqvist, att det bara är Stockholm som har problem — jag sade att storstäderna har stora problem inom exempelvis vårdsektorn. Däremot sade jag om de mindre kommunerna att de — i jämförelse med storstäderna — kanske har mindre problem, men inte att de är problemfria. Jan Bergqvist erkände att vi måste göra någonting åt detta. Ett sätt är naturligtvis att använda skatterna, vilket Jan Bergqvist nämnde. Men detta räcker inte, säger han. Det måste också till andra medel. Jag skulle vilja fråga Jan Bergqvist: Vilka är de medel som han i så fall syftar på? Är det de medel som nu Göteborgs kommun — Jan Bergqvists egen kommun — tillämpar? Dessa medel består i att kommunen t.ex. säljer ut sina skolor för att klara det underskott som beräknas bli omkring 1,5 miljarder kronor. Är det dessa medel som skall komplettera skatternas otillräcklighet? Eller ställer Jan Bergqvist upp bakom sin kommuns krav på att kommunerna skall få tillbaka beskattningsrätten i fråga om juridiska personer? Skatten på juridiska personer får ju inte längre tas ut av kommunerna, utan den går nu direkt till staten. Om kommunerna fick tillbaka denna beskattningsrätt, skulle det för Göteborgs kommun innebära ett tillskott på 1300 000 000 kr. Är det dessa medel som Jan Bergqvist kan tänka sig som ett instrument för att kommunerna i fortsättningen skall klara sina uppgifter på ett rättvist och mänskligt sätt? Eller kan Jan Bergqvist tänka sig ett större uttag från företagen? Det är egentligen — även i det nya skatteförslaget — en väldigt liten del av avgifterna som faller på företagen. Skattereformen kostar 63 miljarder, om den skall genomföras i enlighet med det liggande förslaget. Det handlar om ett tillägg på 2,8 miljarder på bolagsskatten, vilket är mycket litet om man betänker den enorma vinstutveckling som de stora privata företagen har redovisat de senaste åren och under hela 80-talet.

Herr talman! Ja, Karl Erik Olsson, vi får väl hjälpas åt att lära oss nya, vackra ord på E varje dag. Mitt mål i dag var att föra in ordet ekologi i Lars Tobissons värld. På söndag är det dags igen för Hagasamtalen. I miljöpartiet har vi sagt att vi kan tänka oss att en del av skattereformen tidigareläggs till år 1990. En sådan tidigareläggning kan omfatta en sänkning av inkomstskatterna i storleksordningen 20 miljarder kronor. Villkoret är dock att sänkningen får en låglöneprofil. Vi anser att denna kan åstadkommas genom en höjning av grundavdraget och genom att de övriga skattesatserna sänks med några procentenheter. Vi anser att finansieringen kan ske genom en höjning av avgifter och skatter inom områden som är av central betydelse för miljö och resurshushållning. Jag tycker att det är värt att upprepa dessa än en gång: Höjda energiskatter, höjda miljöskatter — i huvudsak i enlighet med miljöavgiftsutredningens förslag. Vidare vill vi av miljöskäl ha en minskning av avdragen för resor till och från arbetet och skärpta regler för resor i tjänsten samt en högre och annorlunda värdering av bilförmånen. Dessutom vill vi ha en höjning av skatterna på reklam, tobak och alkohol. en beskattning av kapitalavkastning i pensionsfonder samt ett lägre ränteavdragstak. Snart skall vi lyssna till finansministern. I miljöpartiet noterade vi med glädje att Kjell-Olof Feldt klart tagit ställning för att vi skall uppnå de tre målen: kärnkraftsavvecklingen, bevarandet av våra nationalälvar samt målet att se till att koldioxidutsläppen inte ökar i omfattning. Finansministern sade också att det krävs högre energipriser för både enskilda hushåll och företag. Med den insikten i bagaget borde det inte vara svårt för regeringen att lägga momsutredningens förslag i fråga om energiområdet på hyllan. och i stället verka för bättre miljö och för en hushållning med ändliga råvaror. Man bör se till att detta blir ett av huvudmålen, ja t.o.m. huvudmålet, för skatteomläggningen. Först då skulle vi få en reform som gör skäl för namnet århundradets skattereform.

Herr talman! Jag har gjort tappra försök att få Lars Tobisson att gå in i en debatt rörande hans uppmärksammade inlägg om tillståndet för friheten i Sverige. Jag tolkar hans bedövande tystnad som att det möjligen kan vara så att friheten i Sverige är något större än 37 96. Till Ingemar Eliasson vill jag säga att det inte bara är så att man iakttar demokratins spelregler i diskussioner i samband med besluten, utan besluten — detta vill jag bestämt påstå — besjälas av en äkta vilja att balansera mellan olika intressen och att ta hänsyn till minoriteterna. Om vi jämför situationen för handikappade i Sverige med motsvarande situation i andra länder, så har det i Sverige funnits en sådan absolut strävan efter att tillgodose utsatta grupper och ta hänsyn till olika önskemål. Till Karl Erik Olsson vill jag säga att jag självfallet vill diskutera miljön med Karl Erik Olsson och med centern i övrigt. Att jag inte började mitt inlägg i den ändan beror på att jag under de senaste dagarna, och nätterna, har diskuterat och arbetat med dessa frågor i utredningen, och därmed har jag haft mycket långa och intressanta samtal med Ivar Franzén från center partiet. Det är inte konstigt, utan tvärtom bara rimligt, att man tar ut en moms på energianvändningen i det svenska samhället; detta gäller både energi och trafik. Vi tar ut moms på andra områden, för annan konsumtion. Det kan inte vara något fel att ta ut en allmän skatt även på energiområdet. Varför skall det området vara befriat från en moms som gäller för övriga områden? Självfallet måste vi dessutom se till att vi har effektiva styrmedel. Jag vill påstå att det förslag vi nu har lagt fram är mycket intressant i det avseendet. När vi talar om koldioxidavgiften som en stabil skatt menar vi att den är stabili jämförelse med t.ex. en kloravgift, där avgiftsunderlaget förhoppningsvis mycket snabbt kommer att krympa. Stabiliteten i fråga om en koldioxidavgift motsvarar ungefär stabiliteten i fråga om de bränsleskatter som vi har på fossila bränslen. Förhoppningsvis kommer underlaget att krympa, men vi kan inte räkna med några dramatiska förändringar på kort sikt. Jag har verkligen inte uttryckt någon tro på att skattereformen kommer att leda till att skatterna blir mer orättvisa. Det får de inte bli, utan de skall bli mer rättvisa. Jag är optimistisk om möjligheterna till detta. Men jag har den uppfattningen att vi måste använda alla instrument som vi har tillgång till för att bekämpa den sociala utslagningen och de problem som finns bl.a. i de stora städerna. I förra veckan lade konjunkturinstitutet fram sin höstrapport. Den visar en bild av både styrka och svaghet i svensk ekonomi. Vi har överskott i statsbudgeten, stigande reallöner och full sysselsättning. Detta är stora framsteg jämfört med 1970-talskrisen. Men under ytan växer problemen: inflationen är för hög, lönerna fortsätter att växa långt snabbare än i de viktigaste konkurrentländerna, svenska företag förlorar marknadsandelar i snabb takt både hemma och utomlands och underskottet i bytesbalansen växer. Konjunkturinstitutet väntar sig en påtaglig uppbromsning av tillväxten under nästa år. Samtidigt utmärks läget på arbetsmarknaden av flaskhalsar och brist på arbetskraft på flera håll. Här upprepas egentligen vad regeringen sade i våras. Det var vårt budskap och vårt motiv för att föreslå riksdagen en åtstramning av den ekonomiska politiken. Moderaterna, folkpartiet och vänsterpartiet kommunisterna såg då inte längre sådana motiv. I stället rekommenderade man passivitet från regeringens och riksdagens sida i den mån som man inte krävde motsatsen, dvs. höjning av utgifterna och sänkning av skatterna. I dag säger man sig se alla problem, men vad är det då som man vill göra? Ingemar Eliasson tog i ordentligt och sade att 80-talet är ett enda stort misslyckande, vi seglar in i 90-talet med ett sjunkande fartyg. Nu skulle jag vara mycket mer skakad av denna bedömning om det inte vore så, att oppositionen varje år under 80-talet hade uttalat ungefär samma förkastelsedom. Varje år har varit ett misslyckande, lagrat på det föregående, har man menat. Därför är det så mycket lustigare att i dag höra Ingemar Eliasson beskriva 80-talet som innehållande sju feta år som inte har utnyttjats, sju för svensk ekonomi gynnsamma år som regeringen har missbrukat. Det är också litet patetiskt när en folkpartist i dag talar om att det krävs stora tal i politiken. Nämn, Ingemar Eliasson, ett enda stort tal varom det råder borgerlig enighet i dag! Hur förhåller det sig då med 80-talet? Har det saknats stora tal? Jag tycker att det är värt att ta upp den här saken. När budgetunderskottet på 90 miljarder kronor har förbytts till ett överskott rör det sig faktiskt om ett stort tal, och det hela har presterats av denna regering och denna riksdag. 260 000 heltidsarbeten har kommit till under 80-talet, och det är också ett stort tal. Att svenskt näringsliv har restaurerats är också någonting ganska väsentligt. Miljöpolitiken har fått ett lyft. Sedan må miljöpartiets företrädare säga vad de vill. Det har hänt stora och viktiga saker. Regleringssamhället håller på att avvecklas, valutaregleringen är borta, jordbruket står inför en stor förändring som gäller avreglering, skattereformer har genomförts under perioden och nu står vi inför ett nytt stort beslut om 90-talets skattepolitik. Förnyelsen av den offentliga verksamheten har inletts när det gäller äldreomsorgen och skolan. Slutligen har det också genomförts sociala förbättringar i vad gäller sjuka, handikappade och barnfamiljer. Jag tycker faktiskt att det rör sig om ett ganska väl utnyttjat årtionde, framför allt om vi ser på vilka förutsättningarna var när vi började. Sverige befinner sig för närvarande inte i någon ekonomisk kris, men regeringen vill varna för att det kan bli en kris, om vi inte ser om vårt hus i tid. Vi måste vara som myran som förbereder sig på den kommande vintern och inte som gräshoppan som förlitar sig på tur och omvärldens goda vilja. Det är också ganska lätt att se vad som bör göras. Finanspolitiken måste vara stram med tanke på den överhettning som för närvarande råder, och vi måste beslutsamt genomföra åtgärder för att få ekonomin att fungera bättre. Vi måste öka tillgången på arbete och kapital liksom också produktiviteten både i det privata näringslivet och i den offentliga verksamheten. I den regeringsförklaring som statsministern föredrog i förra veckan slås det därför fast att inga nya utgiftskrävande reformer kommer att vidtas, om de inte kan betalas genom omprioriteringar eller ökad effektivitet. Därmed överordnas uppgiften att stabilisera ekonomin andra politiska uppgifter under det kommande året. Men det är också viktigt att vi påskyndar arbetet att förbättra ekonomins funktionssätt. Den stora skattereformen är den viktigaste enskilda åtgärd som vi kan genomföra i det syftet. Det är det som ligger bakom regeringens önskan att nu tidigarelägga en del av reformen till 1990 och att totalfinansiera skatteomläggningen. Med anledning av vad som har yttrats av framför allt Lars Tobisson vill jag understryka att för regeringen hänger båda uppgifterna ihop. Det är viktigt att sänka inkomstskatten för att stimulera människor till ökade arbetsinsatser och ökat sparande, men det är minst lika viktigt att ansvarsfullt finansiera reformen, att inte släppa loss ännu mer efterfrågan i ett läge där flaskhalsarna är många, inflationen hög och bytesbalansen svag. För oss socialdemokrater är skattereformen en rättvisereform. Den skall stimulera hederligt arbete och sparande och motverka skatteplanering och konsumtion på kredit. Den får inte innebära växande klyftor eller att lågavlönade betalar högavlö nades skattesänkningar. Det betyder att sänkningen av inkomstskatten måste åtföljas av en skärpning av kapitalbeskattningen, av att vi täpper till så många som möjligt av de kryphål och skatteplaneringsmöjligheter som finns i dagens system. Vad vi skall sträva efter är ett rent, rakt och robust system som premierar arbete och sparande. Det skall lämna mer kvar i plånboken för den enskilde och låta honom eller henne själv välja vad som skall konsumeras, utan att staten försöker styra genom mer eller mindre godtyckliga skattesubventioner. I de skatteöverläggningar som nu pågår inriktar vi oss på att genomföra sådana ändringar som är möjliga att få igenom redan nästa år. Det utesluter vissa av de tekniskt mer komplicerade förslagen i skatteutredningen. Men det är nödvändigt att de steg som nu skall tas går åt rätt håll, att vi redan nu förmår att enas om rejäla skattesänkningar för löntagarna samtidigt som kapitalbeskattningen skärps och omläggningen finansieras på ett ansvarsfullt sätt. Det är nödvändigt med tanke på rättvisan, för att stabilisera ekonomin på kort sikt och för att få ekonomin att fungera bättre också på längre sikt.

Herr talman! Jag har tidigare i debatten från miljöpartiets sida blivit tillhållen att foga ekologi till de här e-na i politiken. Låt mig påminna om att jag i mitt första anförande sade att energi vetter å ena sidan mot ekonomi, å andra sidan mot miljö. Jag vill anknyta till detta genom att diskutera med finansministern om energipolitiken, där han ju nyligen debuterat i en artikel som väckt åtskillig förstämning, bl.a. bland socialdemokrater som ändock hade hoppats att Kjell-Olof Feldt skulle bjuda motstånd mot den kapitalförstöring, och miljöförstöring, som tycks vara på väg. 90-talsgruppen, där Kjell-Olof Feldt var medlem, brottades med problemet att förena förtida avveckling av kärnkraften med kravet att inte öka koldioxidutsläppen och att inte bygga ut de orörda älvarna. En medlem av gruppen, Stig Malm, har helt frankt konstaterat att det här inte går ihop. Man kan inte åstadkomma allt på en gång. Finansministern har emellertid nyligen sagt att det går, om man spar in den kärnkraftsel som skall avvecklas. Detta är verkligen överraskande. Det är ett uttalande som man kan vänta från miljöpartiet eller vpk, men faktiskt inte från den som skall ta ansvar för landets ekonomi. Kärnkraften svarar för ungefär hälften av all eltillförsel, vilket motsvarar all elkraft som används för att värma upp bostäder och andra byggnader, all elkraft i massaoch pappersindustrin, järnoch stålindustrin, den kemiska industrin och alla gruvor. Är det verkligen realistiskt att spara bort allt detta? Stig Malm anser alltså att det inte går, och flera tunga fackliga företrädare har samma uppfattning. Inte ens Birgitta Dahl har vågat påstå att man kan klara sig utan ersättningskraft för de tolv reaktorerna. Men Kjell-Olof Feldt säger att det går. Hur stora prishöjningar på el kommer detta att kräva? Tre, fyra, fem gånger dagens elpris eller ännu mer för att förbrukningen skall halveras och inte öka, som är den naturliga utvecklingen när ekonomin växer? Vad finansministern här uppvisar är inte en avvecklingsplan enbart för kärnkraften. Det handlar faktiskt om avveckling av Sveriges ekonomiska styrka. Vårt land ligger redan i botten av OECD:s tillväxtliga. Skall vi nu genom ett politiskt energibeslut permanent lägga oss på den nivån? Svenska folket har rätt att få besked. Är artikeln i Dagens Nyheter för en månad sedan bara ett utslag av politiskt taktikspel, eller uttrycker den finansministerns verkliga mening? Om det senare gäller, blir följdfrågan: Skall stora delar av vår industri läggas ned, eller skall miljön offras? Det är mellan dessa alternativ som valet står. I sitt anförande skröt Kjell-Olof Feldt med att vi nu har ett budgetöverskott. Jag är ledsen att jag inte kan dela denna glädje över överskottet. Samtidigt har vi dålig tillväxt, en snabb inflation och ett växande bytesunderskott, vilket budgetpolitiken inte har kunnat hindra. Orsaken är naturligtvis att denna nya situation har uppkommit inte genom att man har minskat på utgifterna, utan genom att man har höjt skatterna. Redan i dag är svenska folket utsatt för överbeskattning. Regeringens eget utredningsorgan, konjunkturinstitutet, räknar med att den offentliga sektorn tar in 40 miljarder kronor mer än vad som går tillbaka till medborgarna i form av offentlig service eller olika bidrag, och detta motsvarar 10 000 kr. per löntagare. 40 miljarder kronor motsvarar kostnaden för två tredjedelar av skattereformen. Men socialdemokraterna vill öka överbeskattningen ytterligare och kallar detta för kollektivt sparande. I det s.k. 90-talsprogrammet föreslås en utökad överbeskattning på 5 å 7 procent av bruttonationalprodukten, vilket innebär skattehöjningar under 1990-talet med ytterligare 30-50 miljarder kronor. För varje löntagare kan det handla om nya skattehöjningar på upp emot 10 000 kr. under de närmaste åren att lägga till den överbeskattning som de redan utsätts för. Min fråga till finansministern blir därför: Vilka skattehöjningar kommer det att röra sig om? Blir det nya pensionsskatter, kanske en höjning av momsen eller blir det nya höjningar av inkomstskatterna? Denna överbeskattning är tänkt att användas för att öka statens inflytande i företagen, och det är inte någonting som dröjer till 1990-talet. Redan i höst tycks socialdemokraterna vilja ta ytterligare steg på den här vägen. I 90-talsrapporten föreslås vidgade placeringsmöjligheter för AP-fonden, där det finns 300 miljarder kronor att förfoga över och att använda för köp av aktier, fastigheter m.m. Med detta öppnas slussarna för väldiga socialiseringsaktioner. Mot bakgrund av Kjell-Olof Feldts medverkan i den grupp som har arbetat fram 90-talsprogrammet och det förord som uttalats för ytterligare överbeskattning undrar jag om ni socialdemokrater nu övergett Tage Erlanders löfte att AP-fonden inte skall användas för att genomföra socialiseringar.

Herr talman! Att Sverige seglar in i 90-talet med stora hål i skrovet är inget att bekymra sig över, menar Kjell-Olof Feldt, för det har man varnat för tidigare. Och se hur bra det går! Det är precis den inställningen som jag vill klandra och varna för. Det är precis den inställningen som har lett till att man försummat att utnyttja de feta chanser som funnits för att göra någonting åt problemen under ytan, vilka blir uppenbara för fler och fler. Men dessa problem viftas bort. Eftersom det är oppositionen som påtalar dem är de inte någonting att ta på allvar. Men sedan byter Kjell-Olof Feldt spår. Han har nämligen läst konjunkturinstitutets rapport och refererar dess analys att det under ytan finns stora problem som medför en för snabb inflation, att industrin tappar marknadsandelar, att bytesbalansen visar allt större underskott, att tillväxten stagnerar och att det finns flaskhalsar i ekonomin. Det är ju precis det som vi säger. Men, fortsätter Feldt, det var inte något nytt för regeringen. Det visste regeringen nämligen i våras och det var orsaken till att regeringen föreslog åtstramning. Det var därför som man gick in för tvångssparande, för att göra någonting åt dessa flaskhalsar, för att förbättra marknadsandelarna för svensk ekonomi osv. Man drog inga andra slutsatser. Nu efter det att konjunkturinstitutet har presenterat sin rapport vänder man på klacken och säger att vi nog redan nästa år måste ta ett första steg när det gäller skattereformen. För fjorton dagar sedan hade Feldt en annan mening, men nu vill han försöka. Heder åt den som ändrar sig. Vad var det då som var fel i våras? Det är förståeligt att man inte litade på oppositionen. Men litade man inte på sin egen analys som visade att dessa problem under ytan redan då existerade? Är det först nu när rapporten från konjunkturinstitutet har kommit som man tar dessa problem på allvar? Nu skall vi göra som myran och inte som gräshoppan, sade Kjell-Olof Feldt, förbereda oss inför vintern. Jag vet inte så mycket om dessa djur, men låt oss anta att det på den här punkten förhåller sig så som Kjell-Olof Feldt säger. Vad har då myran Feldt gjort för att förbereda Sverige och svensk ekonomi inför den vinter som stundar? Vad har man gjort för att undvika dessa problem? Tänkte sig Kjell-Olof Feldt att man skulle gå in i 90-talet med ett växande underskott i bytesbalansen? Tänkte sig Kjell-Olof Feldt att man skulle gå in i 90-talet med en dubbelt så hög inflation som våra konkurrentländer har? Tänkte sig Feldt att vi skulle ha den börda på axlarna in i 90-talet som det eländiga skattesystemet är för Sveriges ekonomi och för svenska medborgare? Är det så som myran Feldt har planerat för den kommande vintern? Jag tror att om de verkliga myrorna gjorde som Kjell-Olof Feldt, skulle det inte vara mycket liv i myrstacken när våren randas. Sanningen är ju att man har försuttit alla de chanser som högkonjunkturen, devalveringarna och den goda lönsamheten i industrin har givit oss. Man har försuttit alla de möjligheter som oppositionen har givit att backa upp en skattereform. Man har försuttit alla de möjligheter som en enighet mellan parterna på arbetsmarknaden har givit, nämligen att vilja ha ett nytt skattesystem. Det har varken funnits ork, beslutsamhet eller några genomarbetade förslag. Sist av alla har regeringen framlagt ett eget förslag till skattereform, och det är ju bra att det nu ser ut att bli någonting.

De stora tagen har lyst med sin frånvaro. Det har talats mycket om stora tag inom skattepolitiken, att man skall bryta ned byråkratin och förbättra omsorgen och vården. Stora ord har använts, men de stora tagen och de reformerande besluten har lyst med sin frånvaro.

Herr talman! Finansministern har återigen kommit med en allitteration: Ett skattesystem som är rent, rakt och robust. Det är är väl bra. Kunde det sedan bli rättvist också, tycker jag att det vore ännu bättre. Det bör vara en rättvis fördelningsprofil när det gäller fördelningen mellan individer och mellan regioner. Detta gäller även med avseende på miljön. Man går ut med ett förslag som innebär en väsentlig momsbreddning på bostadssektorn och energisektorn, fortsatt hög moms på livsmedel och kraftigt sänkta marginalskatter. Känner inte finansministern en viss oro för att de många människorna med låga inkomster, som bara får små skattesänkningar, kommer att få problem? Är inte finansministern orolig för att det skall komma nya krav på transfereringar? Det blir inte billigare med bidrag, om det skulle behövas. Det är viktigt att man diskuterar även dessa frågor och funderar över om man inte måste ge någonting i botten, en skattereduktion i botten för dessa människor. För en stund sedan försökte jag här i kammaren att ta upp frågan om välfärdens förnyelse. Detta är ett av de områden där det inte har blivit några stora tag under 1980-talet. Det verkar heller inte bli några stora tag under 1990-talet. Det nämndes visserligen i regeringsdeklarationen, men det fanns inga konkreta förslag. Jag frågade Jan Bergqvist eftersom han också nämnde detta, men han hade inga konkreta förslag. Jag är medveten om att det finns samhällsekonomiska begränsningar. Jag vill ändå fråga finansministern om vi inte måste ha ambitionen att göra en del förändringar som skall leda till ökad effektivitet och en förnyelse och förbättring av välfärden. Finansministern sade att det har skett ett miljöpolitiskt lyft under 1980 talet. Jag vet inte riktigt vad som ligger i den bedömningen. Däremot är jag medveten om att Lars Tobisson sannolikt anser att byggandet av sex nya kärnkraftverk och en tredubbling av kärnkraftsproduktionen är ett miljöpolitiskt lyft. Jag hoppas dock att finansministern inte delar den uppfattningen. I övrigt har opinionen blivit starkare och starkare. Efter många år av väntan kom en miljöproposition år 1988. Från riksdagens sida spädde man på den en hel del och fattade t.o.m. längre gående beslut än regeringen föreslagit. Nu går vi här och väntar på förslag igen. Det kan gälla frågan om bilismen — som jag tog upp inledningsvis när finansministern var närvarande — avfallet eller klara ekonomiska styrmedel för miljöpolitiken. I det sammanhanget vill jag ställa en fråga med anledning av en formulering i regeringsdeklarationen. I våras skrev vi i ett riksdagsbeslut att ett väsentligt mål för den ekonomiska politiken är en god miljö. Det står i årets regeringsdeklaration att den ekonomiska politiken överordnas övriga politiska krav. Om jag inte missminner mig använde finansministern sig också i sitt inlägg av i stort sett samma ordalydelse. Jag är orolig för att de problem som finns i ekonomin — vi tycks vara överens om dem: för hög inflation, försämrad bytesbalans, sjunkande tillväxt — skall kompletteras med ytterligare ett problem, nämligen ett underskott i balansen i förhållande till miljön trots de åtgärder som redan är vidtagna. Vi måste ha detta med i bilden.

Herr talman! Som jag sade i mitt inledningsanförande tycker vi att det är nödvändigt att göra en genomgripande skattereform. Vi är överens om detta med finansministern och regeringen. Reformen måste självfallet finansieras på något sätt. Det skall ske med andra åtgärder: breddad moms, indirekta skatter och taxor osv. Finansministern sade något i stil med att den skall finansieras på ett ansvarsfullt sätt. Det kan jag ställa upp på. I detta måste dock inbegripas en rättvis finansiering. LO har i en utredning visat att 1,9 miljoner människor kommer att förlora på skattereformen och den föreslagna finansieringen. Det gäller lågoch medelinkomsttagare. De utgör den största delen av inkomsttagarna i vårt land. Detta måste väl vara oacceptabelt även för en socialdemokratisk finansminister? Det får inte konstrueras på det sättet. Man höjer olika kapitalskatter, men när det gäller bolagsskatten blir det egentligen ingen höjning enligt vad jag kan förstå. Det blir plus minus noll. Jag tror att det var i RINK det sades att man skall höja bolagsskatten med 2,8 miljarder kronor. Samtidigt skall man dock sänka arbetsgivaravgifterna med samma belopp. Nog är det väl konstigt. Det är ingen som kan förneka att industrin, de stora bolagen i vårt land, har tjänat enormt mycket pengar under hela 1980-talet. Det finns således ett utrymme att ta av där. Man kan göra ett rejält uttag när det gäller bolagsskatt. Det finns ingen motivering för att den delen skall komma undan finansieringen av skattereformen. Samtidigt skulle man kunna ta bort andra finansieringsåtgärder, exempelvis de delar av den breddade momsen som i betydande grad kommer att belasta boendet och drabba lågoch medelinkomsttagarna. Jag förstår att finansministern har tagit del av den utredning som presenterades i går om tillståndet i storstäderna. Det är ju ingen glädjande läsning — tvärtom. Finansministern står här och gläder sig åt att han har fått bort budgetunderskottet. Man kan förstå att finansministern gläder sig åt att han har tätat sina egna hål med nya hål. Jag vill påstå att finansministern har lastat över budgetunderskottet på kommuner och landsting. Är det den sortens politik som också skall vara gällande i fortsättningen? Vilka åtgärder tänker finansministern och regeringen vidta så att kommunernas ekonomiska situation radikalt förändras, så att kommunerna kan fullgöra sina åtaganden när det gäller inte minst åldringsvården, hälsooch sjukvården och barnomsorgen? Finansministern tog upp vad jag refererade om läget i Göteborg. Budgetunderskottet var 1 miljard kronor. Jag råkade säga 1,5 miljarder kronor. Men det är tillräckligt illa ändå. Jag refererade till vad som nu görs i Göteborg, dvs. att man nu säljer ut skog. Nu har man börjat diskutera i städer och andra kommuner att privatisera olika delar av den offentliga verksamheten. Är det detta som är finansministerns råd till kommuner och landsting under 1990-talet? Eller är finansministern beredd att ge tillbaka till att börja med en del av det som finansministern har tagit från kommuner och landsting under 1980-talet?

Jag tänker inte missa tillfället att tala om för Lars Tobisson varför kärnkraften skall avvecklas.

Herr talman! Finansministern hade i denna artikel om energi sagt att både hushållen och industrin skulle bära kostnaden för kärnkraftens avveckling. Vi vet vilka olycksriskerna är med kärnkraften. Vi vet att avfallsfrågan inte är löst, vi vet att det finns en koppling till kärnvapen och vi vet att miljöförstöringen fortsätter hela tiden utomlands vid de gruvor där uranet bryts. Det kan inte vara rimligt att fortsätta att möta slöseriet med ökad produktion. Det kan inte vara ekonomiskt vettigt att bromsa utvecklingen av framtidens teknologi genom att fortsätta att subventionera elpriset. Det bör inte vara politiskt möjligt att blunda för tio års erfarenheter av forskningsrön och elhushållning. Vattenfall visar i sin omfattande ”energibibel”, Electricity, att det går att spara bort det mesta av kärnkraftselen. Det har skett ett lyft för miljön sade Kjell-Olof Feldt. Jag menar att det beror på vad man utgår från. Men nog får vi, som har någon eld och ved att elda med, elda på under ballongen om det skall bli något lyft för miljön, Kjell-Olof Feldt. Kjell-Olof Feldt är säkert en duktig ekonom enligt det gängse sättet att bedöma en ekonom i den traditionella ekonomin. Dessutom tycker jag att han är en skicklig politiker och ibland t.o.m. ganska rolig att lyssna på. Men jag tror inte på hans ekonomiska modell. Alldeles nyss sade han återigen att ekonomin skall överordnas andra uppgifter. Ekonomin skall vara överordnat allt annat. Den ekonomiska kalkylen stämmer bara om avstämningen sker i den ekonomiska mall som utgår från samma beräkningar och samma antaganden. Det är ungefär som ett dataprogram. Det sägs att kärnkraftsolyckan i Tjernobyl fick sitt ödesdigra förlopp på grund av att den situation som uppstod inte fanns inprogrammerad i säkerhetssystemet som en möjlig risk. Därför slog säkerhetssystemet aldrig larm, och olyckan var ett faktum. Dagens miljöproblem både i öst och i väst visar att den traditionella ekonomiska politiken inte har något fungerande säkerhetssystem. Den verkliga innebörden av ordet ekonomi, nämligen hushållning, verkar vara glömd. Tvärtom är det produktionsökning, tillväxt och penningflöden som är bevis på mänsklighetens framåtskridande. Herr talman! Jag skulle vilja att Kjell-Olof Feldt tog del av Manfred Max Neefs teorier om den nya ekonomin. Han är pionjär på området. Han är ledare för ett alternativt utvecklingscenter i Chile och har ett nära samarbete med Dag Hammarskjöldstiftelsen i Uppsala, och han har varit professor i nationalekonomi i USA. År 1983 fick han det alternativa Nobelpriset. Det är nyttigt att ta del av Manfred Max Neefs ekonomiska teorier. Dessa grundar sig på principen om att utveckling handlar om att skapa livskvalitet, och livskvaliteten är beroende av hur vi tillfredsställer våra fundamentala mänskliga behov. Därför måste vi skilja på behov och tillfredsställelse. Våra fundamentala mänskliga behov är begränsade och lika i alla tider och kulturer. Det är bara valet av ”tillfredsställare” som växlar och som formar vår kultur. Manfred Max Neefs tes är vidare att dessa våra behov hör ihop och har samma värde och att de inte är inte hierarkiskt ordnade. Det här synsättet får naturligtvis konsekvenser för etik, moral, ekonomi och politik. Fattigdom är inte enbart något materiellt. Den kan gälla alla våra behov. Detta synsätt leder i sin tur till att vi inte längre enkelt kan dela upp mänskligheten i den första och den tredje världen. Det finns fattigdom i den första världen, i västvärlden, och välstånd i den tredje världen. Ingen av dessa världar är vare sig helt rik eller helt fattig. Herr talman! Lars Tobisson frågade i sitt anförande vad det är för fel på en skattereform som gör att alla får det bättre. Detta är naturligtvis en äkta retorisk fråga. Ingen kan naturligtvis ha något emot en reform som gör att alla får det bättre. Men är det verkligen moderaternas skattereform? Enligt moderaternas egen uppläggning skall skattesänkningarna till betydande del finansieras med nedskärningar av statens utgifter. Då blir naturligtvis frågan vad det är för nedskärning som bokstavligen inte drabbar någon. Jag kallar upp Lars Tobisson till svar i denna talarstol nu. Vi har hört talas om alla de fasor ni utmålar för villaägare och pensionärer. Numera bekymrar sig även moderaterna för människor med låga inkomster. Men ni vägrar systematiskt att tala om vad era egna nedskärningar skulle betyda i kommuner och i statlig verksamhet för människor som är gamla, sjuka och arbetslösa. Är det möjligen andra som skall betala moderaternas skattesänkningar? Jag tycker att Ingemar Eliasson i något avseende borde ha reagerat inför Lars Tobissons tirader. Det är så uppenbart att moderaterna utnyttjar skattedebatten — inte för att seriöst arbeta för en skattereform, utan för att föra en kampanj mot reformer. Man vill idka ett slags politisk kannibalism på sina borgerliga bröder — det är vad det hela handlar om. Jag tycker att Ingemar Eliasson borde försöka att värja sig innan huggtänderna sätts in i mjukdelarna. Jag vill härmed via Lars Tobisson rikta en uppmaning till partiledaren Carl Bildt. Kom gärna till Rosenbad på söndag, men kom med konstruktiva bidrag till en skattereform. Kom inte bara för att gnälla. Jag vill upprepa det Ingemar Eliasson sade i sin uppmaning, som alldeles uppenbart var riktad till moderaterna: Sätt inte fler käppar i hjulet för skattereformen! Jag begriper att Ingemar Eliasson känner ett behov av att visa att folkpartister inte bara kan skälla på moderater utan också på socialdemokrater och att det är därför som han tar i så väldigt. Men en fråga var väl ovanligt dum, Ingemar Eliasson, nämligen den om varför regeringen inte lade fram något förslag om en skattereform i våras? Ingemar Eliasson vet mycket väl att regeringen väntade på att få ett totalt förslag om ett nytt skattesystem från de fyra utredningar som pågick och vilkas förslag kom i juni månad. Skattedebatten har under lång tid bara handlat om sänkta marginalskatter. Vi socialdemokrater har kämpat för att man i skattedebatten skall föra in kravet på att skärpa kapitalbeskattningen och att undanröja uppenbara orättvisor och de möjligheter till skatteplanering som finns. Nu har regeringen äntligen fått sådana förslag, och den har gått till aktion. Jag tycker egentligen att man i folkpartiet i dag skall vara utomordentligt tacksamma för att socialdemokraterna agerar i skattefrågan. Utan oss blir det ingen skattereform — det vet Ingemar Eliasson. Med moderaterna kan ni aldrig göra upp om skatterna. Med en borgerlig politik blir det inga skattereformer, det vet ni sedan gammalt. Då spricker den borgerliga regeringen. Jag vill säga en sak till Bertil Måbrink. Han säger att arbetarrörelsens båda partier — nu passar det att krypa in under kappan — borde sätta sig ner och tillsammans diskutera hur vi skall kunna förbättra situationen för dem som har det svårt. Han säger att en skattereform som slår mot de svaga och gynnar de rika strider mot arbetarrörelsens grundvärderingar. Förvisso är det så. Men det vpk står för är att behålla just de inslag i det nuvarande skattesystemet som har gynnat de rika. Man motsätter sig förändringar som skulle kunna lösa det grundläggande fördelningsproblem som vi har, nämligen att det inte finns tillväxt i svensk ekonomi och att det inte finns något ökat välstånd att fördela. Det är vårt fördelningsproblem. Bertil Måbrink säger att välståndet i dag är orättvist fördelat i Sverige. Det ligger mycket i det. Men jag vill ställa en fråga till Bertil Måbrink: Finns det enligt hans uppfattning något land där fördelningen är rättvisare än i Sverige? Är inkomstoch förmögenhetsskillnaderna mindre, för att ta några exempel, i USA, Frankrike och Storbritannien? Är de mindre i Sovjetunionen, i DDR, i Rumänien eller i Kina? Om svaret på dessa frågor är nej — drar då Bertil Måbrink någon som helst slutsats av detta? Jag för min del drar en slutsats. Det är verkligheten och det är människans naturliga livsvillkor som driver utvecklingen mot orättvisor och ojämlikhet, och det oberoende av ekonomiskt system. Det är den politiska viljan — det vi socialdemokrater kallar den demokratiska socialismens förmåga — att väcka människor till solidaritet och medkänsla som avgör om ett samhälle kan göras rättvist eller icke. Det är det samhället som vi socialdemokrater arbetar för. Vi anser att varje rimlig historisk och internationell jämförelse visar att vårt sätt att angripa orättvisorna är det enda som på allvar ger resultat.

Herr talman! Det som är utmärkande för den socialdemokratiska regeringen är vacklan, tvära kast och inte så sällan rena helomvändningar. Det finns ingen rät linje, ingen rak kurs och ingen kompass. Ibland undrar jag om de statsråd som sitter i regeringen själva vet vilken handlingslinje som gäller från den ena dagen till den andra. Det senaste årets alla turer i skattefrågan är en beklaglig illustration av denna oreda i regeringen. Vi minns den berömda presskonferensen då bl.a. Kjell-Olof Feldt dömde ut skattesystemet som perverst och ruttet. Man ställde i utsikt stora sänkningar av inkomstskatterna. Men på självaste nyårsafton slog finansministern i stället till med skattehöjningar. Det var bl.a. fråga om höjningar av reavinstskatter och vinstskatt på företag. Några dagar senare återkom regeringen i sin finansplan — som antagligen var skriven ännu tidigare än nyårsafton — med en deklaration om att en höjning av skattetrycket inte bör användas som ett finanspolitiskt instrument. Regeringen framlade senare under våren, närmare bestämt i den reviderade finansplanen, ett åtstramningspaket som byggde på skattehöjningar. Då gällde uppenbarligen inte deklarationen från januari längre. I den reviderade finansplanen sades också att den statliga inkomstskatten bör sänkas år 1990. I början av hösten tog emellertid finansministern tillbaka detta. Han sade då att det inte blir någon justering av inkomstskatten år 1990. Statsministern var mer försiktig i sitt uttalande; han sade att han hade ambitionen att göra detta. Ytterligare några dagar senare kommer regeringen i sin regeringsförklaring och föreslår en tidigareläggning av skattereformen. En justering av skatteskalan med 3 procentenheter var otänkbar någon vecka tidigare, men nu skulle det vara möjligt med 7 procentenheter. Från moderat håll föreslog vi redan i januari en rejäl marginalskattesänkning med början år 1990 med en finansiering bl.a. genom utgiftsbesparing. Vi redovisade i detalj hur vi skulle gå till väga. Dessa besparingar var så avvägda att de inte skulle gå ut över hushållen. I den mån de skulle medföra kostnadshöjningar — t.ex. när det gällde våra, i förhållande till socialdemokraternas förslag, blygsamma reduktioner av boendesubventionerna — skulle höjningarna mer än väl uppvägas av skattelättnader. Men detta förslag avslogs av riksdagsmajoriteten. Vi återkom med våra förslag senare under våren, men även då avslogs de. Moderata samlingspartiet upprepade förslagen, tillsammans med folkpartiet, så sent som dagen innan riksmötets öppnande, och då kallades det för apspel. Men det som då var apspel blev senare inslag i regeringsdeklarationen den 3 oktober. Alla turerna och allt detta sölande har kraftigt reducerat möjligheterna att genomföra förslagen. Genom att finansministern har dröjt så länge blir det svårare att komma fram med besparingar som kan träda i kraft redan vid det kommande årsskiftet.

Herr talman! Såsom finansministern möjligen alldeles nyss hörde innebär min replikrätt en rätt att replikera på finansministerns inlägg. Men om finansministern är intresserad av folkpartiets syn på moderaternas skattepolitik finns det möjlighet att läsa om den i tidningarna från de senaste veckorna. Kjell-Olof Feldt tyckte att jag ställde en mycket dum fråga, när jag frågade varför man inte redan i våras kom med förslag till ett första steg i skattereformen. Svaret på den frågan var nämligen att utredning pågick. Jag tycker att det var ett dumt svar, om finansministern ursäktar. Den enighet som nu kan finnas om att ta ett första steg år 1990 fanns redan i våras. Om man hade ansett det tillräckligt angeläget, hade man redan då bort och kunnat påbörja arbetet med att skriva ihop ett regeringsförslag, som vi nu i höst kunnat behandla i god ordning. Men man hade uppenbarli gen inte kommit fram till den insikten redan då; man litade inte på sin egen analys. Först nu när också konjunkturinstitutet kommit med sin analys, eller om det är opinionsmätningar eller annat som har lett fram till slutsatsen, lossnar det för regeringen. Får jag med anledning av vår tidigare debatt här bara säga att om det var så väl beställt som finansministern påstår med svensk ekonomi, varför vädjar då regeringen i sin regeringsdeklaration om hjälp med att vrida den ekonomiska utvecklingen rätt? Fick inte finansministern läsa statsministerns regeringsdeklaration innan den kom riksdagen till handa? Herr talman! Jag måste till slut erkänna att jag hyser en viss beundran för Kjell-Olof Feldt som bråkmakare och vägröjare inom det egna partiet. Det är naturligtvis ett beröm som inte är någon merit, eftersom det inte kommer från det egna partiet utan från en folkpartist. Det ifrågasättande som Kjell Olof Feldt så ofta har stått för när det gällt heliga kor inom socialdemokratin har nu och då varit till gagn för nationen. Man kan ana att det nu och då har varit jobbigt att spela den rollen. Får jag bara erinra om en sak och ställa en fråga. I intervjuboken för några år sedan vädrade finansministern sympatier för enskilda daghem. Nu ser vi att kön inte kan opereras bort fram till 1991. Är finansministern nu beredd att ta fram denna tanke och se till att förbudet försvinner så att vi den vägen hjälper fler föräldrar till bra barnomsorg?

Herr talman! Finansministern hade, såvitt jag uppfattade det, inga kommentarer till det jag sade tidigare. Jag vet inte om jag skall uppfatta det som någon sorts välvilja eller sidovördnad. Men jag uppfattade det ändå som så att Kjell-Olof Feldt inte vill se kopplingen mellan ekonomi och ekologi. Han hade inga kommentarer heller till det som står i regeringsförklaringen om att ekologin är överordnad allt annat, vilket tyder på att vi skall se realistiskt på den skuld till naturen som vi ändå har. Jag återkommer till det jag sade i mitt tidigare inlägg om rättvisan. Finansministern har sagt, både i sitt huvudanförande och i sin replik, att rättvisan i Sverige är bättre än i andra länder. Han gjorde det med sådant engagemang att jag nästan börjar undra om det har blivit ett litet problem, så att det känns angeläget att minska denna rättvisa. Jag frågade nämligen om finansministern inte känner oro inför att stora grupper av befolkningen riskerar att få det sämre med det förslag som lagts fram från socialdemokratin, med breddning av momsen till bostadssektorn, till energisektorn, en fortsatt hög moms på livsmedel, etc. Jag tror att det är viktigt att diskutera frågan. Även om debatten inte är så förfärligt intensiv nu kommer frågan upp. Då är det bra att vi tar den debatten i tid. En annan aspekt av rättviseproblematiken har debatterats här under förmiddagen, från storstadshåll. Man har tagit upp storstadsproblemen, man har talat om tredjedelssamhället, att stora grupper är utslagna. Jag skulle vilja säga att det delvis är kostnader för en felaktig eller obefintlig samhällsplanering och en bristfällig regionalpolitik. Vi har accepterat förändringar av samhällsstrukturen som egentligen aldrig borde ha kommit till stånd. Centerns förslag under mycket lång tid om en kraftigare regionalpolitik skulle ha minskat spänningar av det här slaget, och man skulle ha kunnat få en bättre rättvisa också mellan regioner, vilket hade lett till minskade kostnader såväl i glesbygd som i de överhettade områdena. Det vore värdefullt för denna kammare och för Sveriges folk, om finansministern skulle lämna en kommentar till hur regeringen ser på dessa allvarliga problem. Däri ligger också frågan om välfärdens förnyelse, som jag har velat ta upp flera gånger under debatten och som socialdemokratin säger sig bekänna sig till men där det inte finns några konkreta förslag.

Herr talman! Eftersom finansministern tydligen samtyckte till det jag sade tidigare, tänker jag passa på att ge honom ytterligare ett ord på hans mödosamma väg till en hållbar ekonomisk politik. Det är ett citat av författaren och västerbottningen Torgny Lindgren. ”Om jag på något sätt skall försöka hitta vad som är ont i vår egen tid, vårt eget samhälle och oss själva, så är det detta att ekonomin har blivit ideologin, både i samhället och det privata. ”Det som är Lönande är Gott” — det korrumperar på sikt, som övergripande ideologi. — I politiken kan man se att allt mer makt förs till finansdepartementet. Den processen finns också i oss människor, i våra själar. Och den gör att vi ibland drar felaktiga slutsatser. — Det är alldeles uppenbart i samhället — man bygger motorvägar i Bohuslän, man vräker av ekonomiska skäl ut plaster och aluminium.

Herr talman! Jag vill säga till Kjell-Olof Feldt att det kan rymmas många under den kappa som Kjell-Olof Feldt talade om, men under vissa villkor, om inte Kjell-Olof Feldt försöker att vända den efter nyliberala vindar. Och det andra: Vi kryper ju inte in under någon kappa enbart på Kjell-Olof Feldts villkor. Så går det inte till när det är flera parter. Det försökte jag säga också i mitt inledningsanförande. Vi har inte sagt nej till sänkt skatt på arbete, Kjell-Olof Feldt. Vi har inte sagt nej till ökning när det gäller skatt på kapital. Vi har alltså inte gjort det. Vad vi, precis som LO, har sagt är att vi på något sätt måste skydda de låga inkomsterna. Kjell-Olof Feldt känner ju till LO:s utredning och vad den har visat. I SCB:s utredning har man räknat per hushåll och kommit fram till att 600 000 kommer att förlora på skatteomläggningen. Det är vi beredda att diskutera under denna kappa, eller kanske utanför den, och så kan vi krypa in under den. Men vi måste klara ut det här. Vi måste hitta någon metod för att skydda dem som riskerar att drabbas hårt av denna skatteomläggning, med skatterabatter eller liknande konstruktion. Det är detta vi har reagerat mot. Det behöver inte leda till att Kjell-Olof Feldt blir så oerhört negativ mot oss. Som Kjell-Olof Feldt känner till har vi ju fattat impopulära beslut tidigare. Höjningen av bensinskatten var inget populärt beslut. Men det kräver också att ni står för era överenskommelser, när man gör sådana här svåra avvägningar. Jag hoppas att ni står fast vid avtalet i samband med bensinskatteuppgörelsen. Det finns vissa tecken som tyder på att ni inte skulle göra det. Det är naturligtvis inte bra. Vi står fast vid våra överenskommelser, även vid de impopulära besluten, och vi är beredda att göra det också i denna fråga. När flera parter skall göra upp kan man inte få igenom allt. Det viktiga är att reformen blir rättvis, så att inte de svaga grupperna drabbas och de höga inkomsttagarna gynnas. Jag har inte svårt att förstå talet om eländet i Kina, i Sovjetunionen, i Polen och i USA. Också jag kan skriva under på det, Kjell-Olof Feldt, men skall jag när det gäller åldringarna i hemtjänsten och på servicehusen och när det gäller barnen som inte får dagisplats hänvisa till att man har det värre på andra håll? Det kan väl inte vara Kjell-Olof Feldts mening att man skall svara på det sättet.

Herr Talman! Jag noterar att Lars Tobisson inte med ett ord svarade på mina frågor om moderaternas skattepolitik, om vilka nedskärningar som skall göras, om vem som skall betala moderaternas skattesänkningar och om ni tänker fortsätta att gnälla och sätta käppar i hjulet för skattereformen. I stället svarade Tobisson med en färdigskriven litania om regeringens skattepolitik under det gångna året. Det var naturligtvis också en sorts svar. Inger Schörling säger att jag i mitt anförande hävdade att ekonomin är överordnad alla andra uppgifter. Det sade jag inte. Jag sade ordagrant att uppgiften att återställa den ekonomiska balansen är överordnad andra uppgifter under det kommande året. Varför? Jo, därför att med inflation, underskott och arbetslöshet klarar vi inga andra uppgifter, inte heller miljön. Vi levde med de här förhållandena under de borgerliga regeringarna, och då uträttades ingenting vettigt i Sverige. Det är vidare, herr talman, intressant att konstatera att om man antas besitta några kunskaper i ekonomi, förutsätts man också automatiskt vara motståndare till god miljö, ren luft, friska vatten och levande skogar samt automatiskt också vara anhängare av så mycket kärnkraft som möjligt. Det är bara idioter på ekonomi som antas tycka om miljö och tycka illa om kärnkraften. Det var därför som det väckte en sådan förstämning i moderata kretsar och bland direktörerna när jag skrev min artikel i Dagens Nyheter. De trodde nämligen att ekonomer måste vara för kärnkraften. Jag har efter moget övervägande kommit fram till att kärnkraftsteknologin är så ömtålig, så oerhört avancerad och komplicerad att den egentligen inte kan hanteras av människor med mänskliga svagheter. Följderna av en så uppbyggd teknologi blir ofta inte så svåra. Också moderna flygplan är i dag oerhört tekniskt avancerade, men när de ramlar ned är det inte mer än några hundra människor som dör. När man misslyckas med kärnkraften är det dock miljoners liv som sätts på spel. Det gör att jag för min del konstaterar att denna teknologi inte bör bli något bestående inslag i Sveriges och i världens energiförsörjning. Detta har jag kommit fram till oberoende av ekonomiska konsekvenser. Och när den tredje olyckan kommer — vi vet inte när och var, men den kommer — kan jag försäkra er att det kommer en panikrusning bort från kärnkraften. Det är det som vi vill förebygga. Vi har 20 år på oss att spara bort elen, om vi sätter till alla klutar, och det borde gå, även om jag reserverar mig för att många oförutsedda händelser kan inträffa på vägen. Jag vill säga till Tobisson och till andra: Om er förutsättning för tillväxt i framtiden är en oavbrutet stigande energiförbrukning, är världen, Sverige och faktiskt också Lars Tobisson dömda till en framtida ekonomisk stagnation. Jag tycker att det är sorgligt att det i den debatt som nu pågår finns personer som vill försöka inbilla svenska folket och svensk industri att energipriserna aldrig skall stiga. För de kan väl inte mena att våra kärnkraftsreaktorer kan användas oändligt länge, att man inte behöver förnya, reparera, ställa om och bygga nya reaktorer? Även om ni är beredda att använda kärnkraften för all framtid, kommer ni att utsättas för starkt stigande kostnader på grund av de säkerhetsrisker som är förenade med detta. Detta är ett slags besked om varför jag har tagit ställning i denna fråga på det sätt som jag har gjort. Jag vill säga Ingemar Eliasson att jag inte har ändrat uppfattning sedan 1984 beträffande daghemmen. Jag noterar vidare Måbrinks utfästelser om ett konstruktivt samarbete i skattefrågan. Det kan vi börja med på söndag. Jag måste också säga att jag tycker att Karl Erik Olsson säger många sympatiska saker. Han vill inte bara hålla fast vid de överenskommelser som vi har träffat, utan han försöker också analysera vissa av våra problem i stället för att bara attackera. Men jag blir ändå litet bekymrad över hans sätt att stapla allt gott som centerpartiet önskar sig. Det är sänkt skatt, höjd pension, bättre sjukvård och skola, utbyggd barnomsorg, decentralisering och mångfald samt en ekologi i balans. Utmärkt! Men samtidigt säger han att ekonomiska restriktioner inte får innebära att vi inskränker på dessa ambitioner. Tänker man så, kan man också tänka att skatterna kan förändras och sänkas utan att det uppstår några besvärliga och svåra avgöranden. Jag hoppas att jag inte skall tolka den här önskelistan så, att det gäller i det konkreta fallet. Herr talman! Jag vill till denna lista på ord som börjar med bokstaven E foga ytterligare ett, nämligen ”eskapism”. Jag vill varna för den flykt från verkligheten som jag spårar i en del inlägg. Det parlamentariska läget är annorlunda. Det borgerliga blocket är upplöst. Det finns inget samlat alternativ till socialdemokratins politik. Det grundläggande är nu om vi nu vid detta riksmöte kan samla oss till konstruktiva lösningar. Vi kommer nämligen på flera viktiga områden att avgöra Sveriges framtid under ett kommande riksdagsår.

Herr talman! Det är egentligen ganska fantastiskt, det som nu håller på att ske inom skattepolitiken hösten 1989. Vi kanske kan sjösätta en stor skattereform, som bygger på de principer vi i folkpartiet har kämpat för i många många år. I korthet är läget det att socialdemokraterna nu öppet erkänner att de hade fel och att vi i folkpartiet hade rätt. Sällan eller aldrig har väl det socialdemokratiska partiet så tydligt och klart deklarerat sina egna brister och fel. Det räcker med att gå något år tillbaka, till valrörelsen 1988. Få, om ens några, socialdemokrater kunde väl när de valtalade för ett år sedan ens drömma om att det som de då baktalade och fördömde skulle vara vad de nu vill genomföra, bara ett år senare. I våras, när vi och moderaterna förde fram kravet på ett första steg i skattereformen med en tredjedel redan nästa år, avstyrktes dessa yrkanden utan någon sakdiskussion eller analys. I stället hakade socialdemokraterna på centerpartiets krav på tvångssparande och höjda arbetsgivaravgifter. Detta tvångssparande skulle lösa Sveriges ekonomiska problem — något steg i skattereformen behövdes inte alls. Tvångssparandet är enligt min mening fel, orättvist, ineffektivt och bör tas bort. Jag tror att finansministern och många med honom i sin kammare inser att vi har rätt även på denna punkt. Så sent som måndagen den 2 oktober — dagen före regeringsförklaringen — avvisade socialdemokraterna i skatteutskottet med harm och indignation vårt upprepade krav att tidigarelägga en tredjedel av skattereformen. Jag har rätt många socialdemokratiska vänner, och de har nu ganska svårt att hålla anletsdragen i styr. Det är väl inte utan att påfallande många även här i kammaren flackar litet nervöst med blicken. Det finns några saker i skatteförslagen som är särskilt viktiga för oss i folkpartiet. Jag vill nämna några av dem. För det första är det själva skatteskalan. Nio av tio inkomsttagare skall slippa betala statlig inkomstskatt och alltså bara betala kommunalskatt. För de högsta inkomsttagarna tillkommer en statlig inkomstskatt på 20 96. Det betyder att nästan alla kommer att ha 30 Zo marginalskatt och att ingen kommer att ha högre än 50 96. Många folkpartister har genom åren stått här i kammaren och pläderat för sänkta marginalskatter och för att man skall ha hälften kvar av en inkomstökning, men jag har aldrig hört någon socialdemokrat säga det — förrän nu. Motivet för detta är att det skall löna sig att arbeta. Jag har varit på ganska många skattedebatter under detta år, och varenda gång har den socialdemokratiske representanten inlett sitt anförande med just detta — det skall löna sig att arbeta. T.o.m. LO-chefen använder numera denna folkpartistiska paroll. Det är, som sagt, ganska fantastiskt. För det andra måste ordningen att nio av tio skall slippa den statliga inkomstskatten gälla inte bara det år man genomför en reform, utan varje år även därefter. Därför krävs det ett automatiskt inflationsskydd, som garanterar att inte inflationen smyghöjer skatten. Många folkpartister har genom åren stått här i kammaren och pläderat för ett automatiskt inflationsskydd. Jag har aldrig hört någon socialdemokrat instämma — förrän nu. Det här inflationsskyddet skall vara automatiskt och det skall gälla varje år. Det måste skydda mot faktisk inflation. Det duger inte att indexera efter finansministerns prognos för väntad inflation. Det fick vi nog av i mitten av 80-talet när Feldt gissade att inflationen skulle bli 3 eller 4 90 och utformade inflationsskyddet därefter. Vi vet hur det gick — prisökningarna blev det dubbla och den faktiska skattehöjningen kom som ett brev på posten. Skalan och inflationsskyddet är viktiga inte bara för att det skall löna sig att arbeta, utan för att få bukt med prisökningarna. En skala med samma marginalskatt för nästan alla och med ett automatiskt inflationsskydd skulle dämpa löneökningarna och därmed prisökningarna. Prisoch kostnadsökningarna är ett av de allvarligaste problemen i svensk ekonomi. Det framgår inte minst av konjunkturinstitutets höstrapport. I dagsläget, med god internationell efterfrågan, kan svenska företag ta bra betalt och i alla fall sälja allt de producerar. Ändå har vi minus i utlandsbetalningarna. Om den internationella efterfrågan skulle dämpas kan det bli ett ras. Det blir de dyraste varorna som blir svåra att sälja — och det är de svenska produkterna. Därför måste vi få en skattereform som dämpar prisoch kostnadsökningen i Sverige. Det är också nästan det viktigaste man kan göra för att få en rättvis fördelningspolitik. En enhetlig kapitalbeskattning skulle också medverka till en rättvis fördelningspolitik, inte minst för att det faktiskt avsevärt försvårar väldigt mycket av den skatteplanering som i dag är en direkt följd av konstiga skatteregler. En tredje sak, herr talman, som är viktig för oss i folkpartiet är att undvika den överfinansiering och skattehöjning som hittills kännetecknat socialdemokratisk skattepolitik. Man kan inte fortsätta att höja skattekvoten med nästan 1 Jo om året, som har skett hittills. Då försvinner helt de positiva effekterna av en skattereform. Därför är det viktigt att finansieringen också innehåller minskade utgifter, så att skattetrycket rör sig nedåt, i rätt riktning. Det finns risker med en underfinansiering också. Det leder till en köpkraftsökning som driver upp prisnivån. Det bortfall av skatteinkomster som faktiskt följer av de sänkta skattesatserna måste man finansiera. Detta är, som alla vet, mindre än det bortfall man statistiskt beräknar, på grund av de numera så berömda dynamiska effekterna. Många folkpartister har stått här i kammaren och hävdat att sänkta marginalskatter kommer att påverka människors och företags beteende på ett för hela ekonomin gynnsamt sätt, dvs. det finns positiva dynamiska effekter. Jag har aldrig hört någon socialdemokrat säga detsamma — förrän nu. För det fjärde bör en skattereform och dess finansiering inte utformas efter dagens aktuella stabiliseringspolitiska läge. Skattereformen måste behandlas som en strukturförändring av skattesystemet. Det skall vara en skattereform för många år och inte en del av en socialdemokratisk stabiliseringspolitik under hösten 1989. För det femte finns det känsliga delar som måste beaktas. Givna löften måste hållas. Det är särskilt aktuellt vad gäller den nya småhustaxeringen. Alla partier har avgett löften och det måste, menar jag, tas hänsyn till den regionala spridningen i det beslut som kommer. Herr talman! Jag har velat slå fast några för folkpartiet viktiga krav. Jag hoppas att ingen känner sig föranlåten att begära replik, för jag tycker att de alla är helt rimliga.

Herr talman! Man kan säga att repetition är en del av inlärningen. Det här är en debatt som innehåller mycket av den tidigare debatten. Den är inte desto mindre lika viktig. Det är inte så dumt att resa och se sig om i världen. Perspektivet vidgas. Skatteutskottet reste i år till USA och Storbritannien för att lyssna till olika företrädares syn på skattereformer. Vi träffade då också den samlade ekonomiska expertisen i Washington med företrädare från finansdepartement, senat, forskningsinstitut som Brookings osv. Mina slutsatser av den resan är att det är svårt att genomföra en stor skattereform utan strikt iakttagande av fördelningspolitiska effekter. Reformen måste vara stabil. Det får inte bli så att det ett eller två år efter reformen kommer krav på förändring. Det leder definitivt inte till ökat förtroende för oss politiker. Jag tycker att skattedebatten måste ske med samhället och dess människor som bakgrund, inte enbart med blädderblock och teoretiska kalkyler. Jag skall be att få berätta en liten historia för att belysa vad jag menar: En liten skolpojke står framför sin fröken och fröken frågar honom: Om någon slår dig på ena kinden, vad gör du då? Då tittar den lille pojken storögt upp på sin fröken och frågar: Är det kristendom eller är det på riktigt? Med det vill jag belysa att reformen måste fungera i verkligheten utifrån uppsatta mål, inte bara i teorin. Hänsyn måste de facto tas till människors nuvarande situation och effekter på deras ekonomi. Folk frågar sig varje dag: Vad kommer skattereformen att innebära för mig och för min familjs möjligheter till försörjning efter reformen? När man besvarar den frågan blir kanske detaljer ibland ointressanta. I stället blir det effekterna för individer, hushåll, kommuner, företag — framför allt de små företagen — lika väl som ekonomin i stort som måste bedömas av oss som skall fatta beslut. Inget av detta är ointressant, inte heller betydelselöst. Allt måste vägas samman. Under september och oktober har mitt eget parti, centerpartiet, bjudit in allmänheten till hundratals möten över hela landet för samtal om skattereformen. Anledningen till det initiativet har varit att allmänheten inte kommer att få ta ställning till skattereformens utformning i val. Med vårt samråd ges människor möjlighet att komma till tals i en svår och viktig fråga. Under en, i förhållande till utredningarnas omfattning, mycket kort remisstid har också en rad organisationer fått säga sitt. Remisstiden gick ut i fredags, alltså samma dag som regeringen var värd för de första överläggningarna om skatterna. Behandlingen av skattereformen forceras således. Kan, för att citera regeringsförklaringen, ”bred enighet kring skattepolitiken” skapas på detta sätt? Det är viktigt att så sker. Ett steg av denna omfattning redan nu är dock endast möjligt om det kan skapas överblick över den totala reformens grunddrag så att inte viktiga långsiktiga mål förfelas. Vi får inte hamna i den situationen att vi målar in oss i ett hörn 1990, som vi inte kommer ur 1991. Det här kräver i sin tur att det i de pågående överläggningarna tas vederbörlig hänsyn till de remissvar som lämnats. Det är en mycket ansvarsfull uppgift som väntar, att ta besluten förknippade med skattereformen. Skattesystemets roll som politiskt instrument, dess roll i samhällsekonomin och dess betydelse för medborgarna kan svårligen överskattas. Det är nog mycket svårt för många att skatta det värdet. Domen från väljarna kommer dock att bli hård mot de partier som inte förmår sätta långsiktighet och praktiska resultat framför kortsiktighet och partipolitiskt egenintresse. Därför är helheten viktig. Uppgiften är att sänka marginalskatterna. Det är viktigt att vi betonar detta, vi som tror på det. Men det får inte försämra den samhällsekonomiska balansen. Samtidigt får inte skattetrycket tillåtas öka. Detta lägger, i nästa steg, grunden för en ansvarsfull sänkning av det totala skattetrycket. Och dynamiska effekter skall naturligtvis tillgodoräknas. En del av skatteförändringarna under 1990 är kompensation för inflationens verkningar. Skattereformen måste ges en miljöprofil. I annat fall blir reformen otidsenlig samma dag den införs. Skattens roll som styrmedel för en bättre miljö måste öka. Beskattningen på energiområdet kan inte få bli menlöst neutral. Varför skall uranet som energiråvara undantas från beskattningen när vi beskattar olja, kol, naturgas — ja, t.o.m. vattenkraft? Mot den bakgrunden blir förslaget om att införa moms på energi helt obegripligt. Vi kommer alltså att gynna det vi inte vill gynna: kärnkraften, kolet och oljan. Och tidigare här i dag fick vi ju höra att regeringen åtminstone inte vill gynna kärnkraften. Vår inriktning när det gäller energin innebär en positiv tro på teknisk utveckling, kopplad till energibesparing och alternativ energianvändning. Slutligen till fördelningspolitiken. Förväntningarna på det progressiva skattesystemets möjligheter till omfördelning har ju inte helt infriats. Man förväntar sig nu att det faktiskt blir bättre fördelning med den reform som vi här tillsammans skall åstadkomma. Då gäller det naturligtvis att leva upp till de förväntningarna. Jag har noggrant noterat att folkpartiet inte längre ger sig på grundavdraget. Den frågan är ute ur debatten i dag, eftersom man har insett att ett grundavdrag har stor betydelse. Det är viktigt att vi tillsammans slåss för en välfärd som innebär trygghet för alla. Vissa korrigeringar bidragsvägen är förmodligen oundvikliga när man genomför en reform. Men i allt väsentligt måste vi utgå från att skattesystemet skall klara fördelningspolitiken något så när. Det är centerns inställning. Socialdemokraternas, och även folkpartiets, inställning tycks däremot vara att vi alla bäst lyckliggörs genom mera bidrag. ”Århundradets skattereform” får inte samtidigt bli ”århundradets bidragsreform” — då har vi misslyckats med målsättningen att människorna skall kunna ”leva på sin lön”. Det är oerhört viktigt att man i utgångsläget har inriktningen att systemet skall klara så många som möjligt i fördelningspolitiken och att bidrag är någonting som skall utgå om det fallerar. Man kan inte genomföra reformen och säga att ”nu följer vi med likformighet de här grundprinciperna, och där det inte går, ordnar vi det hela med bidrag”.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
Herr talman!

Detta har ju visats redan i den bostadspolitiska utredning som Birgersson har gjort — och det var det jag avsåg.
Herr talman! Jag har i och för sig noterat att centerpartiet inte accepterar den barnbidragsökning som majoriteten i utredningen har föreslagit, och det förvånar mig en aning. Sedan måste jag erkänna att jag tycker att det finns mycket starkt vägande skäl för att ha skatteregler som tillåter människor att själva bestämma över så stor del av sin inkomst som möjligt, med så få styrande skatter som möjligt — med undantag för miljöskatter och alkoholoch tobaksskatter. Jag beklagar att inte Görel Thurdin delar den uppfattningen.
Herr talman! Det är ju bara så att människor inte får den här friheten om man åstadkommer sådana fördyringar att de måste söka bidrag för att klara vad den här reformen innebär. Den logik som Anne Wibble här försöker tillämpa — den håller ju inte riktigt. Jag har märkt en tendens hos folkpartiet nu på sistone, nämligen att man talar mera om välfärdspolitiken, och jag utgår då från att det också gäller fördelningspolitiken. Det tycker jag är positivt, och jag hoppas att det visar sig också i de kommande överläggningarna.

Herr talman! Förr sade man att alla talar om vädret och skatterna, men ingen gör något åt vare sig det ena eller det andra. I dag är alla överens om att i varje fall göra något åt skatterna. Och i vissa partier visar man så mycket muskler att vi snart kan tänka oss att man gör något åt vädret också. Det skall gå så fort och rejält. Man talar rent av om ruttenhet och perversioner. Jag är ingen vän av starka ord. Vi i vpk har länge krävt ett annat skattesystem — stopp för fusk, mindre skatt på arbete, mer på kapital och företag, samt differentierade indirekta skatter. Vi har krävt ett progressivt system med skatt efter bärkraft. Därför är det bra att utreda, lägga fram förslag och offentligt debattera. I RINK finns goda tankar, men det finns också mycket som inte är bra. Och sluträkningen blir inte godtagbar för den som har litet. Men jag tror att ju mer man får debattera de här förslagen offentligt, desto större blir opinionen för bättre fördelningspolitisk profil. I detta perspektiv kommer Hagasamtalen, regeringens öppna diskussioner i slutna salar, att bli tveeggade. För frågan är om inte regeringen syftar till att utan offentlig debatt, bit för bit, driva igenom ett nytt skattesystem. Då kan ingen se helheten förrän det är för sent. Då blir inte frågan prövad i val, vare sig 1988 eller 1991. Det är inte bra, och det tyder på ringa respekt för remissrunda och klent förtroende för det offentliga samtalet. Säger vpk nej till Hagasamtalen? Tror jag att SAP sällat sig till det liberala lägret? Nej, det tror jag inte, och även om jag trodde det, skulle jag sträva efter att få ut regeringen därifrån. All politik har sina Janusdrag. Vi kan se till de försonande dragen i regeringens utspel. Att sänka skatteskalan med 5 procentenheter skulle kunna bli detsamma som en kommunal skattesänkning med 5 kr. Vpk har länge krävt sådana åtgärder. Att sänka skatteskalan med 7 procentenheter kan ge uppemot 600 kr. för den som tjänar runt 10000 kr. i månaden. Att sänka skalan med 7 procentenheter sänker marginaleffekten från 47 till 40 90 för den som tjänar över 75 000 kr. Utan en sådan sänkning behöver den som tjänar 10000 kr. en löneökning på 12 96, eller 1200 kr. i månaden, för att få 600 kr. mer i handen. Men på den negativa sidan står att den som tjänar dubbelt så mycket tjänar just dubbelt så mycket på sänkningen. Och detta gäller mig som riksdagsledamot, med dryga 20000 kr. i månaden. Direktörer i affärsvärlden, med det fyrdubbla, får nästan den femdubbla sänkningen. Det skall ställas mot situationen för t.ex. en förskollärare som har en inkomst på ungefär 10 000 kr. i månaden. Detta, brukar man från liberalt håll säga, är en politisk-matematisk nödvändighet. Så är det naturligtvis inte. Det finns ingen matematisk lag som säger att skattelättnader för lågoch medelinkomsttagare måste leda till än större sänkningar för höginkomsttagare. Det är falsk matematik. Det är fullt möjligt att sänka marginalskatten i normala inkomstlägen och hålla den oförändrad för höginkomsttagare. Sänkningar av marginalskatten till 40 90 vid 75 000 kr. i inkomst, och till 54 90 vid 150 000 kr., kan ju mötas med höjningar i högre skikt. Nuvarande steg på 25 Jo vid 200000 kr. kan höjas med några enheter. Det är också möjligt att införa nya skikt, t.ex. på 30 20 vid 300 000 kr. Sådant är möjligt för den som vill. Det finns alltså ingen sådan nyliberal — orättvis — matematik som man vill hävda. Vi i vpk kan tänka oss ökat skatteuttag på kapitalsidan, breddad skattebas när det gäller obeskattade löneförmåner, konvertibler och liknande. Vi kan t.o.m. diskutera breddad moms. Jag ser inget egenvärde i att ha reducerad moms, byggmoms, på lyxbyggen för banker, kontor och hotell. Jag inser inte heller logiken i att man betalar full moms när man handlar mat på Konsum i Gamla Stan men reducerad moms när man äter mat på krogar i samma stadsdel. Det framstår för mig som underligt att det är fullt momsbelagt att köpa mjölk men momsfritt att utnyttja finansiella tjänster och skatteplanerare. Från SAP:s sida frågar man ibland om det går att göra politik med vpk. Jag vågar säga till er i SAP: Vi vill inget hellre. Det är ju därför vi är här! Vi kan rulla ut vår röda matta för er, om ni vill. Men ni kan inte räkna med att få torka av era leriga skor på den mattan! Regeringen vill gärna låta vpk vara medansvarigt för det som regeringen tror är impopulärt men nödvändigt. Och visst kan vi vara det! Men då har vi också ett berättigat intresse av att få gehör i några av våra hjärtefrågor. Till SAP:s debattörer vill jag därför säga: Fråga inte om vpk är berett att ta ansvar — det är vi. Men tala om vad ni är beredda att tala med oss om! Vi ställer rimliga villkor. Jag vill ställa följande tre frågor. 1. Kan ni tänka er att möta en sänkt skatteskala för 1990 med justeringar uppåt, så att höginkomsttagarnas vinster i varje fall begränsas? 2. Kan ni tänka er riktade åtgärder för låginkomsttagare, inom skattesystemets ram? 3. Kan ni tänka er att finansiera sänkta skatteskalor så, att finansieringen huvudsakligen inte drabbar barnfamiljer och andra utsatta grupper? De ekonomiskt svaga har ju inget intresse av att vinna på gungorna och sedan förlora hela vinsten på karusellen, vare sig man kallar det moms eller bostadskostnader — särskilt inte när vissa vinner mångdubbelt på gungorna och på börskarusellen. Det är på finansieringsområdet diskussionen borde starta. Det är ingen normalfamilj som först bestämmer utgifterna och sedan inkomsterna. Vanliga familjer får göra tvärtom. Det normalfallet borde regeringen utgå från. Låt oss se vad vi kan komma överens om på inkomstsidan, och sedan kan vi dela ut det, i form av sänkta skatteskalor men också i form av satsningar till utsatta kommuner. Det är föga meningsfullt att sänka statsskatten maximalt och sedan tyst se på hur vårdköerna växer och barnoch äldreomsorg eftersätts, alltmedan behoven av skattehöjningar hos kommunerna växer. Det är ingen stor långsiktig politik att ”exportera” statens budgetunderskott till kommunerna. Stockholm har snart uppemot en miljard, Göteborg har en miljard, i underskott. Det är orimliga förhållanden. Kommunalskatterna är just nu så orättvisa och ger så stora spänningar att skillnaden i köpkraft mellan en normal tvåbarnsfamilj i Lidingö och en normal tvåbarnsfamilj i Härnösand är 19000 kronor. Det här måste vi göra någonting åt. Gör vi inte det hotas solidariteten. Då bereder vi mark för ett tvåtredjedelssamhälle, och det önskar nog inte ens kanslihushögern. Om ni i SAP i dagens debatt förmår ge svar på vad SAP är berett att ge i solidaritet kan ni skörda stöd från vpk, även för obekväma åtgärder. Fru Wibble sade att det hon sade, bl.a. om att man får dynamiska effekter, var självklarheter. Jag reste också med skatteutskottet i USA, och jag vill påstå att det som för folkpartiet är ett självklart resultat av en skattereform inte är självklart för dem som har gjort skattereformer i England och USA. Ingen av dem vågar med sådan troviss glöd hävda att man får jättestora dynamiska effekter. Jag träffade en parlamentsledamot för de konservativa, och han sade: Vi tror inte på trolleri här i landet. Jag tror inte att ens fru Wibble kan skapa en perpetuum mobile — en evighetsmaskin som driver sig själv — i skattepolitiken.
Herr talman! Nästan alla ekonomer, både i England och i USA, tror mycket bestämt på dynamiska effekter. Det är möjligt att Lars Bäckström har träffat de få som inte skulle göra det. Vad som däremot har varit under diskussion är hur stora de dynamiska effekterna är. I Amerika hade man för stora förhoppningar och trodde att de skulle täcka in all finansiering, men så blev inte fallet. Att så skulle bli fallet i Sverige hävdar inte någon, tror jag, inte ens moderaterna. Det Lars Bäckström ägnade sig åt var därför att slå in öppna dörrar.
Herr talman! Nej, tyvärr var det inte det. Vi träffade Reagans rådgivare, och vi träffade Bushs rådgivare. Alla sade att det nog kan hända att de dynamiska effekterna finns. Men hur stora de är vet man inte och man kan inte räkna med dem i finansieringen — det var alla överens om. Det var bara en som var säker på att de dynamiska effekterna fanns, och det var han som sade att det i Sverige råder en form av slaveri — jag tänker på herr Rahn på amerikanska handelskammaren. Men han var så djupt reaktionär att jag inte tror att han hör hemma i den svenska politiska verkligheten. Men fru Wibble har rätt i att det finns en dynamik i det här. För den står inte läkare eller andra höginkomsttagare som kommer att jobba mer. Jag tror inte att Nicolin, som tjänar runt 600000 kr. i månaden, kommer att jobba mer om han får skattesänkning; han jobbar redan maximalt. De som kommer att jobba mer är alla de kvinnor som på inkomstsidan får en ringa skattesänkning men på utgiftssidan får en stor höjning av bostadskostnader och moms. De kommer att tvingas jobba mer. De kommer att tvingas lämna sin halvtid och gå upp till heltid. Det är piskeffekten. Det kommer att innebära att barnfamiljerna träffar sina barn ännu mindre, och det tycker jag är fel. Jag tillhör den gruppen, och jag tycker att föräldrar och barn skulle ha mer tid tillsammans. I stället vill man nu med dynamiska effekter och skatteomläggningar tvinga ut kvinnorna — eller männen — på heltid, när de behöver vara hemma och ta hand om sina barn!
Herr talman! Svaret är att ingen kommer att tvingas att öka sin arbetstid vare sig på grund av skattereformer eller på grund av någonting annat. Poängen med att det skall löna sig att arbeta är att det skall bli ett bättre ekonomiskt utbyte för dem som vill göra någonting annat än i dag, och det finns ganska många sådana. Men var och en får välja alldeles själv. Det är alltså ett falskt påstående att säga att det är de lågavlönade kvinnornas uppgång från deltid till heltid som betalar andras skattesänkning — det är falskt och förljuget. För att återgå till Amerika vill jag säga att det finns ganska många undersökningar som visar att de högre inkomsttagarna i USA efter den skattesänkning som genomfördes levererade in flera dollar i skatt än vad de gjorde före reformen, trots att skattesatserna hade sänkts. Det gällde inte alla, men det gällde just de högre inkomsttagarna. Det är precis den typen av effekt som jag hoppas och tror att vi kommer att få i Sverige.
Herr talman! De amerikanska experter vi träffade sade mangrant att en påtaglig dynamisk effekt hade man funnit bland kvinnor men inte bland män — det var man överens om. Jag tror inte att någon kan bestrida att experterna i USA sade det. Höginkomsttagarna har i de flesta fallen avtal som säger — det gäller chefsavtalen på privat och på offentlig, statlig, sida — att de inte har rätt till övertidsersättning. Man förutsätts jobba maximalt. Det finns så att säga inget att öka utbudet med. Jag hävdar med emfas att alla undersökningar som finns på området, t.ex. i Ekonomisk Debatt — vi kan läsa igenom numren tillsammans — säger att en påtaglig dynamisk effekt får man troligtvis bland kvinnor som är deltidssysselsatta. Jag tror att det är fel väg att gå. För att få fram mera arbetskraft skall vi effektivisera och öka produktiviteten inom industrin — det är där den stora flaskhalsen finns; vi har övergött industrin så att den inte har satsat på teknisk förnyelse utan konserverat gamla industriella strukturer. Det är där den stora flaskhalsen finns. ”Kapitalisterna” har haft så stora vinster att de så att säga blivit litet lata. Det finns en flaskhals, men den har uppstått på grund av övergödning med för stora ”politiska” vinster. Det säger också många nutida ekonomiska forskare: Om vi skall ha tillväxt skall vi satsa på forskning, tekniska innovationer, etc. Det var den politik som fördes i Sverige på rekordårens tid — då hade vi ingen vinstledd ekonomisk tillväxt, utan vi hade en tillväxt som byggde på ny produktivitet och nya produkter. Det är där vi skall söka framgången.

Herr talman! Sverige är ett genomekonomiskt land. All avgörande debatt rör nästan bara ekonomi och skatter. Speciellt viktigt anses det vara att se till att den ekonomiska tillväxten i landet ökar så snabbt som möjligt. Det anses vara av största vikt att Sverige som nation har en så hög ekonomisk tillväxt att vi ligger högt uppe i tabellerna över den internationella tillväxtligan. Det är som en tävlan på en idrottsarena. Det verkar ha att göra med den nationella stoltheten och äran. Att ha tillväxttal under länder som Italien och Grekland betraktas i ekonomiska kretsar som en nationell nesa. Ekonomisk tillväxt innebär att vi ökar omsättningen av varor och tjänster i landet. Varor är fysiska enheter som fordrar både icke förnybara och förnybara råvaror att framställa. Med teknisk utveckling, skicklighet och återvinning och styrning kan vi i många fall reducera användningen av råvaror i en viss given produkt. Detta förhindrar inte att en ständigt ökad varutillverkning kommer att innebära ökade uttag av ändliga, icke förnybara råvaror som fossila bränslen och malmer. Parallellt med dessa uttag sker en omfattande förstöring av de förnybara resurserna — det biologiska livet — genom förgiftning av skilda slag. Skälet till denna förstörelse är de ostyrda industriprocesser och de varor som vi använder. Det är inte bara själva varutillverkningen som ger skador på det biologiska systemet. Också varans användning ger stora skador. Tydliga exempel på detta är bilarna och flyget. Det är därför vi måste få skatter som styr mot en minskad användning av sådana varor. Vi vet att det moderna samhällets krav på ständigt ökad ekonomisk tillväxt utan hänsyn till tillväxtens innehåll medför långtida och kanske helt obotliga skador på det biologiska livet, vår livsgrund. Förstörelsen drabbar alla länder i världen. Förstörelsen är gränsöverskridande eftersom industrins slaggprodukter sprids med vindar och strömmar. Förtvivlat litet görs för att angripa problemen. Moderaterna har nu lanserat tanken på den lilla världens solidaritet. Den innebär att solidaritet bara kan finnas i den lilla familjens varma krets. I den stora världen där finns enligt moderaterna bara konkurrens och kamp. Solidaritet i denna del av livet är då falsk och egentligen bara en förtryckande byråkrati. Moderaterna har alldeles speciella frihetskrav med utgångspunkt från den lilla världen, frihetskrav som avspeglas i tron på evig ekonomisk tillväxt i form av ständigt ökad konsumtion av varor. Det är som konsumenter vi skall frigöras och utvecklas, enligt detta tänkande. Det är frihetskrav som leder till en ofattbar utsugning och förslitning av människor och natur. Som någon sade tidigare: Det är fåtalets frihet att få härja fritt som man vill värna. Men de glömmer den frihetsökning och den ökning av välbefinnandet som den faktiska solidariteten i den stora världen har medfört för merparten av landets medborgare. God sjukvård, semester, möjligheter till utbildning och att kunna välja arbete är inte byråkratiska hinder för människor. Det är utvecklingsmöjligheter. Vad moderaterna och deras anhängare glömmer bort i sin lilla värld, styrd av de stora företagens önskningar om vinst och tillväxt, är de enorma frihetsinskränkningar som vi nu är mitt uppe i: När vi inte längre kan garanteras frisk luft, oförgiftad mat och rent vatten. När allergiker drabbas av kemikalier och tillsatser som grasserar bland unga och gamla. När allt fler drabbas av bullerstörningar. När vi hotas av värmedöden från den enorma fossileldningen från vägoch flygtrafiken. När vi lever under det ständiga hotet av kärnkraftsolyckor. När förslitningsskador drabbar allt fler och särskilt kvinnor. Detta är fruktansvärda inskränkningar i vår frihet och avgörande hot mot vårt välbefinnande. Man skulle kunna tro att vi inte hade lärt oss av våra erfarenheter när de nu föreslagna ändringarna i skattesystemet faktiskt leder till ytterligare frihetsinskränkningar och sämre välbefinnande för flertalet svenskar. Målet är att vi skall arbeta mera och intensivare för att kunna ha råd att konsumera mera. Vad föreslår en majoritet med socialdemokraterna i spetsen? Jo, kraftiga marginalskattesänkningar för de redan rika. Skattesänkningar som skall betalas med flertalets intensivare merarbete för att de skall kunna klara sin ekonomi. Det är detta som är de dynamiska effekterna. Lars Bäckström har mycket livfullt skildrat detta. Det tycker jag var bra. Den sortens skattepolitik säger vi i miljöpartiet nej till. Hårdare arbete under längre tid ökar förslitningsskadorna i en tid då dessa äntligen har börjat komma i fokus. Detta är: En politik gentemot ökat välbefinnande. En politik för ökad förslitning av människor och natur. En politik med klara moderata förtecken. En politik som borde skaka varma, solidariska socialdemokrater i hela landet i sina grundvalar. Det är illavarslande att den högervandrande politiska eliten i det här landet inte har förstått människors tydliga signaler: 70 70 av medborgarna anser att miljöfrågorna är de viktigaste och 90 22 är villiga att ändra sina konsumtionsmönster för att rädda natur, miljö och välbefinnande. Därför måste vi ha en helt annan skattepolitik. Det är bara en grön politik som svarar mot medborgarnas klara krav. Grön politik som sätter alla människor i centrum, inte bara de inom den lilla kärnfamiljen. Alla människor i hela världen är vår självklara solidaritet, eftersom det vi gör här påverkar allt och alla. Grön politik för välbefinnande innebär varsamhet och hushållning. Grön politik för social rättvisa, en skattepolitik med låglönepolitik. Grön politik för hänsynstagande till varandra och kommande generationers krav på goda liv med välbefinnande som mål. Grön politik där vi använder skatter och avgifter för att styra till ökande varsamhet och hushållning. Grön politik där vi utnyttjar marknadsekonomins styrka genom att upplysa konsumenterna, så att de kan göra goda miljörimliga val. Grön politik är motsatsen till socialdemokratins svek mot sitt ursprung och sina solidariska ideal. Grön politik är den enda verkliga oppositionen till dagens förstörelseekonomi. Allt detta nödvändiga är möjligt med den politik som miljöpartiet de gröna har redovisat i riksdagen under det senaste riksmötet och som vi kommer att fortsätta att redovisa. Den är mänsklig, värdig och ekonomisk. Det är dags att göra politiken mindre brutal och att göra den grön.

Herr talman! Carl Frick sade att svensk debatt är en ekonomisk debatt. Det stämmer ju, men inte bara utifrån att alla enbart talar om pengarna som sådana. Det är också utifrån att ekonomi och ekologi hör ihop som man måste föra en ekonomisk debatt. Ekonomin är ju så oerhört styrande. Framför allt skattesystemet styr på miljöområdet: det styr arbetstider och oerhört mycket annat i samhället. Skatterna används till en gemensam offentlig sek tor som i sin tur styr utbildning, vård och omsorg, vägar och järnvägar osv. Skatter skall också åstadkomma omfördelning. Därför är en skattereform också oerhört väsentlig att diskutera och att göra praktiskt genomförbar, så att människorna upplever att det fortfarande finns en frihet efter skattereformen, så att säga, trots att skattereformen innehåller denna miljöprofil och en inriktning mot en rättvis fördelning. Det är bra att vi får en debatt kring dessa principer, så att man inte bara tror att det är en debatt för den ekonomiska eliten.
Herr talman! Jag trodde inte att jag skulle behöva genmäla mot Görel Thurdin. Men i grunden tycker hon precis samma sak som vad jag försökte säga. Det vi vill göra i miljöpartiet är en skatteskala som gynnar dem som har de lägsta inkomsterna med ett rejält grundavdrag, så att de kan klara sig. Precis som centern och vpk vill vi slopa momsen på basmaten, för det betyder otroligt mycket för familjerna. Vi måste naturligtvis få energiskatter som driver oss bort från det enorma slöseri som vi har i dag. T.ex. har vi någonting som jag kallar för storbrukarsubventionen, som har till syfte att gynna storindustrins enorma slöseri med energi. Den vill vi avveckla under en femårsperiod. Vi måste också få miljöskatter som rättar till de allra värsta avarterna, och det är klart att skatter styr. Kan vi komma överens om det tror jag att vi har fantastiska möjligheter att komma till rätta med en hel del av de fundamentala problem som vi har i det här landet. Jag tycker det är dystert att höra Bo Lundgren, Anne Wibble och de andra på högerkanten. De är bara intresserade av penningflödena, de kommer aldrig ner på det fysiska planet...

Herr talman! Så här långt fram på dagen och efter drygt fyra timmars debatt om skatter känns det som om den fortsatta debatten mest går på tomgång — eller kanske mer upplevs som en form av deklarationer. Dessutom verkar vi av vad som har framkommit vara i stora delar överens, framför allt överens om behovet av förändring. Jag torde knappast kunna ge mera ved på brasan, och jag skall därför begränsa mig ytterst kraftigt. Från socialdemokratiskt håll vill vi se en skattereform som tryggar den gemensamma sektorns finansiering och som är i verklig mening rättvis och enkel. I dag är det mycket svårt för den enskilde att öka sina inkomster genom att arbeta mer. Olika typer av marginaleffekter har skapat detta förhållande. Några inslag i den skattedebatt som vi har haft, både här och utanför huset, förtjänar dock att kommenteras. Från löntagarhåll — främst LO och dess medlemmar — har det uttryckts en viss oro för att skattereformen inte tillräckligt skulle tillgodose behovet av fördelningspolitisk rättvisa. Enligt en studie som genomförts av LO skulle det krävas en omfördelning med ca 5 miljarder kronor från de högre inkomsttagarna till de lägre. Inom ramen för en reform som kostar 65 miljarder bör detta inte vara något oöverstigligt hinder. Även om vi kan tvista om enskildheter i sådana analyser, är det alldeles klart att vi socialdemokrater kommer att se till att skattereformen får en för löntagarna rättvis utformning. Det kan inte bli tal om att höginkomsttagarnas skattesänkningar skall betalas av låginkomsttagarna! Tidigare krävde Skattebetalarnas förening, med starkt stöd från näringsliv och moderater, att vi skulle få hälften kvar. När vi nu föreslår att 9 av 10 löntagare endast skall betala ca 30 20 i skatt och den återstående tiondelen skall få en marginalskatt på ca 50 20, har man ökat sina ambitioner. Nu räcker det inte med hälften kvar för höginkomsttagarna — man vill ha mer. Dessutom menar man att detta är möjligt utan att någon behöver betala. Detta är inte trovärdigt, herr talman! I en intervju i centerns medlemstidning Politisk tidskrift svarar Görel Thurdin på frågan ”Vad är sämst med dagens skattesystem?”: ”Att man ägnar så stor kraft åt att inte betala skatt. De som är tillräckligt smarta kan komma undan. Då blir man negativ till att betala skatt. Människor känner sig lurade. Skatt är ju egentligen något positivt i lagom mängd. Vi får vård, vägar och utbildning m.m.” Jag tycker det var väldigt bra sagt, Görel Thurdin — vi är helt överens. Det finns mycket goda förutsättningar att föra seriösa samtal, som förhoppningsvis leder fram till någonting bra. Jag tog också del av en artikel i Dagens Nyheter för några veckor sedan. Det har ju funnits flera sådana de senaste veckorna. Jag tänker på praktgrälet mellan moderaterna och folkpartisterna. Bengt Westerberg gick till hård attack mot moderaterna. Enligt Westerberg utgör moderaternas politik ett hot mot den välfärdspolitik som vi har här i landet. Fortfarande enligt Bengt Westerberg skulle det med moderaternas skattesänkningspolitik ”inte vara möjligt att ens upprätthålla dagens standard i den offentliga sektorn, än mindre att förbättra den”. Detta är ord och inga visor, vilket ju också framgått av Carl Bildts reaktioner på artikeln. Jag tycker att Bengt Westerberg har rätt på den punkten. Om vi skall klara att genomföra århundradets skattereform, måste alla goda krafter samla sig kring denna uppgift. Då kommer det inte att finnas något stort utrymme för olika särintressen att plocka russinen ur kakan. Vad vi behöver är ett skattesystem som för lång tid framöver belönar vanligt hederligt arbete framför allehanda former av spekulation. Skattefifflet, både det lagliga och det olagliga, måste bort. Skattesystemet skall också medverka till att vi kan trygga den gemensamma sektorns finansiering i syfte att upprätthålla och utveckla välfärdsstaten. Ett nytt skattesystem måste också återställa rättvisan. Det skall löna sig att arbeta och spara framför att låna och spekulera. Herr talman! För min del känner jag en viss tillförsikt. Det bör vara möjligt att få en bred uppslutning kring de väsentliga ingredienserna i ett nytt skattesystem, både vad det gäller skattesatserna och vad det gäller finansieringen. Det har ju dokumenterats i dagens debatt. Och kan vi ta ett första, rejält steg redan 1990, är vi på god väg att föra Sverige bort från det på sikt förödande skatteplaneringstänkande som krupit allt längre in i medvetandet hos allt fler.

Herr talman! Bo Forslund sällade sig till mängden av socialdemokratiska debattörer som jag nämnde i mitt anförande. Han började nämligen med att säga att det måste löna sig att arbeta. Det är mycket glädjande att få rätt på den punkten. För säkerhets skull sade han det också mitt i sitt anförande, så han uppfyllde väl kraven i det avseendet. Det var dock inte därför jag begärde replik, utan därför att han hänvisade till LO:s fördelningspolitiska studie. Jag tycker att detta anknyter till den diskussion som Lars Bäckström och jag hade om dynamiska effekter. Bo Forslund nämnde inte med ett ord dynamiska effekter. Eftersom det är en högst intressant fråga vad man anser om sådana, särskilt när man utvärderar LO:s studie, skulle jag vilja fråga Bo Forslund om han tillhör dem som tror att det finns några positiva dynamiska effekter eller om han tillhör någon annan del inom socialdemokratin, som tror att det inte finns några sådana. För säkerhets skull vill jag något utveckla detta resonemang. Det finns i princip två typer av sådana dynamiska effekter. Den ena delen handlar om att det arbetas flera timmar i samhället än vad det skulle göras utan skattereformen. Det är vad som följer av att det lönar sig att arbeta, vilket Bo Forslund uppenbarligen tror på. Det kan betyda att man går över till heltid i stället för deltid. Det kan också betyda att man fortsätter att arbeta precis samma antal övertidstimmar som man gör i dag, fast man tar ut ersättningen i pengar i stället för i kompledighet. Detta är en typ av dynamiska effekter. Den andra typen, som är mindre framträdande i skattedebatten men som jag personligen tror är väl så viktig, kanske t.o.m. ännu viktigare på litet längre sikt, handlar om att få en bättre fungerande ekonomi — en ekonomi som har utvecklingskraft och flexibilitet, som har färre snedvridningar, för att tala mer ekonomiskt språk. Poängen är — och det vet alla — att människors och företags beslut påverkas av de skatteregler som vi har. Det är klart att om man ändrar skattereglerna så att de bättre speglar olika samhällsekonomiska kostnader, inkl. miljökostnader, så kommer människors och företags beslut att bli mera ”korrekta” i någon bemärkelse. I dag är det t.ex. så att en viss investerings lönsamhet blir alldeles olika om den utförs med lånade pengar eller med eget kapital resp. om den utförs i ett aktiebolag eller i ett enskilt företag. Det är klart att det inte skall vara så, utan en och samma investering skall i princip ge samma utfall vare sig det ena eller andra finansieringssättet användes eller om den görs i den ena eller andra företagsformen. Det är en annan typ av dynamiska effekter. Båda dessa kommer, menar jag, att vara utomordentligt betydelsefulla för Sverige. Min fråga gällde närmast om Bo Forslund tillhör dem som tror att dessa effekter finns och är bra för Sverige samt skall beaktas inom ramen för skattereformen. Eller tillhör han den del inom socialdemokratin som inte anser att de finns?

Herr talman! Socialdemokraternas tal i skattedebatten, senast framfört av Bo Forslund, har blivit näst intill förföriskt, vill jag påstå. Jag hoppas att talet om rättvis fördelning inte bara gäller här i kammaren utan att det verkligen är allvarligt menat och blir ett viktigt inslag i de kommande överläggningarna. Jag noterar också viljan till en bred enighet, en vilja som har varit uppenbar här i dag. Diskussionen kring dynamiska effekter är intressant. I det förra anförandet delgavs vi en del kunskaper därom, och jag kan späda på med ytterligare några. Människor i Sverige styrs inte bara av de skatter de får betala när det gäller viljan att arbeta. Låt oss inte glömma bort det. Samhällets utformning, hur vi har ordnat det organisatoriskt i fråga om boendeområden, hur arbetsmiljön är på våra arbetsplatser osv. är också saker som påverkar arbetsutbudet i landet. I USA har det påvisats att skattesänkningar ger dynamiska effekter till en viss nivå, men att det inte är enbart skattesänkningar som påverkar människors beteende. Det är enligt min mening oerhört väsentligt att vi får en mer nyanserad debatt kring frågan om dynamiska effekter. Även socialdemokraterna bör engagera sig i den debatten. Om man inte tror att skattereformen ger positiva effekter, då slåss man inte heller för den. Jag upplever att socialdemokraterna är ovilliga att väga in något av dessa dynamiska effekter när det gäller att finansiera den kommande skattereformen. Det är olyckligt om man inte gör det och inte anser att skattetrycket inte skall höjas 1990. Det fanns nämligen med i överenskommelsen i våras. Då fattades ett politiskt beslut om åtstraming, men det sades också att sänkta skatter, till skillnad från vad som har hävdats tidigare i denna debatt, var ett led i överenskommelsen just för att även ge människor med låga inkomster möjligheter att klara åtstramningen. Därför är det väsentligt att den här delen av skattereformen får en utformning som gör att även låginkomsttagarnas situation beaktas.

Herr talman! Jag fick inget svar av Bo Forslund på min fråga vad SAP kunde tänkas göra för att ta ett steg i den riktning som vpk går. Vpk säger sig ju vilja ta ett steg på vägen i den riktning som ni går. Men det må vara hänt. Jag är faktiskt lika glad för det. Det viktiga är inte när jag får ett svar, utan att jag får det någon gång. Men jag tror att jag i dag har undanröjt missuppfattningen om att vpk inte skulle vilja ta ansvar. Vi både vill och kan ta ansvar för t.o.m. impopulära åtgärder. Poängen är bara att vi måste få någonting tillbaka. Vi kan rulla ut den röda mattan men gör det inte bara för att någon skall torka av sina leriga skor på den. Det måste finnas ömsesidighet i politiken. Det kan ni begrunda i era interna överläggningar, och därefter kan ni ge oss ett bud. Jag är lika glad för det. Det viktiga är att skydda låginkomsttagarna. Här har det talats om LO:s utredningar, men ni behöver inte hänvisa till dem. Ta i stället del av skatteutredningens utvärderingar. På s. 20-21 i bil. 17 sägs att av låginkomsttagarna i de lägre decilerna, 1-5, förlorar 12-20 90 minst 2 000 kr. per hushåll och år. Då är personer i decil 1 undantagna, därför att många av dem hör till gruppen studerande. Utredningarnas egna expertrapporter säger att den som tjänar mest, tjänar bäst på skatteomläggningen. Det är den här sneda profilen som måste undanröjas. Det finns också positiva effekter av skattereformen. Vi kan t.ex. få bort skatteplaneringen, och det är utmärkt. Jag tror också att vi kan få en bättre dynamik genom att lägga ut mer företagsskatter. Som det är nu finns det inga incitament för det. Företagen gör jättestora vinster. Företagsbeskattningen i Sverige är lägst i hela Västeuropa. Det kan t.o.m. vara en konkurrensfördel att öka företagsskatteuttaget något. Det tvingar industrin till förnyelse och nytänkande. I dag är den effektiva bolagsskatten ca 10 90 på börsbolagen, medan hushåll får betala upp till 40 96 i effektiv skatt. Det är ett orimligt förhållande. I alla andra länder där man har sänkt inkomstskatten har bolagsskatten höjts. Sverige är det dunkla undantaget från denna utmärkta regel som t.o.m. har tillämpats i USA.

Herr talman! Bo Forslund påstår att det nya skattesystemet som helhet inte skall drabba dem med låga inkomster. Ja, det kan se ut så om man bara ser till skattetabellerna och deras utformning. Men en lång rad andra saker spelar faktiskt in när man bedömer helheten. Det har sagts att boendekostnaderna kommer att öka med 15-20 96, och det är klart att de med låga inkomster drabbas mest av det. Också energimomsen kommer att drabba dessa människor. Energimoms är bra för företagen, som får dra av den i sina redovisningar. Momsen på mat vill man inte ändra på. Det är helt uppenbart att allt detta kommer att drabba människor med låga inkomster. Därför vill miljöpartiet ha en helt annan utformning av skattetabellerna. Bl.a. vill vi ha ett rejält grundavdrag för att skydda människor med låga inkomster. Syftet med skattereformen är att arbetskraftsutbudet skall öka så att tillväxten i den svenska ekonomin blir större. Men redan i dag har vi nästan full sysselsättning. Arbetslösheten ligger på ungefär 196. Hur skall man kunna öka arbetskraftsutbudet, om man inte tvingar människor att arbeta mer? Vad återstår då annat än deltidsarbetande män och kvinnor, och kanske en och annan som, precis som Anne Wibble säger, hellre tar ut övertiden i pengar än i fritid? Jag har talat med många kvinnor i den här situationen. De säger att det inte finns en skattereform i världen som skulle få dem att ta ut övertid i pengar, utan de vill få kompensation i ledighet. De vill umgås mer med man och barn, säger de. Jag tror således att man blir ”blåst” på den dynamiska effekt man talar om. Den bör man glömma. Människor i detta land har börjat värdera fritid och möjlighet att umgås med varandra mycket mer än pengar. Det går faktiskt inte att äta pengar. Det sägs att många särintressen kommer att sabotera skattereformen. Men man har glömt ett mycket viktigt särintresse, nämligen människors intresse för natur och miljö i den fantastiska expansion som man vill uppnå. Jag tror att ekologin, miljön och naturen kommer att bli det avgörande särintresse som på sikt sätter stopp för denna skattereform.

Herr talman! Först till de dynamiska effekterna, som både Anne Wibble och Görel Thurdin ställde frågor till mig om. De påstår att socialdemokratin är väldigt ovillig att väga in de dynamiska effekterna när vi nu skall förändra skatterna. Jag vill då i min tur ställa frågan: Vad har Anne Wibble och Görel Thurdin för belägg för att de dynamiska effekterna ger så enormt många miljarder? Jag var på samma resa som Lars Bäckström i USA, och vi ställde då den frågan gång efter annan, vid varje besök som vi gjorde. Enligt de svar som lämnades var man utomordentligt tveksam till att det fanns dynamiska effekter av något större mått. Jag tror personligen att det borde bli åtminstone någon sådan effekt, men det är väldigt svårt att uppskatta hur stor den blir. Framför allt tror jag att man inte skall överskatta de effekter som kan uppstå. Eftersom det råder stor oklarhet, torde det väl ändå vara bättre att överbalansera en budget än att underbalansera. Men det skulle vara intressant att få besked från Anne Wibble och Görel Thurdin: Vilken omfattning kommer de dynamiska effekterna att få för vårt samhälle? Slutligen till Görel Thurdin med anledning av att hon ansåg mig vara närmast förförisk: Jag hoppas verkligen att Görel Thurdin uppskattar mitt närmande i så fall.

Herr talman! Jag påstod inte, Bo Forslund, att socialdemokraterna som något slags enhet, i den mån det finns någon, var ovilliga att väga in dynamiska effekter. Jag har ju suttit i inkomstskatteutredningen och vet att åtminstone de fyra socialdemokraterna där vägde in en mindre del — för liten del, tycker jag — av dynamiska effekter i reformen. Jag vet också att finansministern, t.ex. i sin reaktion på LO:s utredning, har sagt att det är litet galet att inte beakta de dynamiska effekterna. Vad jag frågade om var vad Bo Forslund tycker. Det är intressant att veta, för frågan skall til syvende og sidst avgöras i riksdagen, och Bo Forslund är medlem av riksdagens skatteutskott. Det är intressant att veta om Bo Forslund tillhör den del inom socialdemokratin som tycker ungefär som utredningen eller om han tillhör någon annan gren inom socialdemokratin. Sedan blev jag tyvärr litet ledsen när jag hörde slutsatsen. Bo Forslund sade att om det nu råder oklarhet — han är tydligen oklar själv — över om dessa effekter finns och hur stora de är, måste det vara bättre att överfinansiera än att underfinansiera. Det betyder i klartext att Bo Forslund säger att det är bättre att höja skattetrycket än att sänka det, om man inte skulle råka gissa exakt rätt. Det är med förlov sagt ett påstående som jag tar bestämt avstånd ifrån. Jag tror att det är alldeles galet. Nackdelarna med att fortsätta att höja skattetrycket, vilket skulle bli följden av Bo Forslunds förslag, är så stora att det skulle förta en mycket stor del av de positiva dynamiska effekterna i en skattestrukturförändring. Jag vill ställa en fråga till Bo Forslund för säkerhets skull, för det kan ju hända att jag har missförstått honom. Det kan ibland vara så att man säger att det är säkrast att ta in litet extra, utan att egentligen tänka efter vad detta faktiskt innebär. I detta konkreta fall innebär det att man hellre vill höja skattetrycket än att det skulle fattas någon krona. Det är för mig en felaktig bedömning, och jag undrar om Bo Forslund står fast vid den.

Herr talman! Det är klart att man reagerar positivt på ett förföriskt tal — det tror jag att alla gör — men man blir alltid litet misstänksam också. När det gäller skattetrycket, som Anne Wibble också var inne på, och talet om överbalansering och underbalansering undrar jag om Bo Forslund tänkte på budgeten eller om han tänkte på skattereformen som sådan. Höjer man skattetrycket genom att finansiera reformen med vidgad moms och annat som bidrar till att höja kostnaderna för var och en, kommer man att hamna på sidan om den positiva fördelningspolitiska effekt som man säger sig vilja åstadkomma. Jag håller med Anne Wibble om att det är väldigt riskabelt, om vi skulle hamna i något slags överfinansiering av reformen för att ha extra pengar till någonting som vi i dag inte ens vet vad det handlar om. Finansministern sade tidigare att centern lagt fram en massa förslag som ibland var ganska orealistiska, eftersom vi inte hade finansiering för dem. Han nämnde bl.a. förslaget om höjd grundpension till pensionärerna. Man har kanske inte studerat alla remissvar än, men Kommunförbundet har faktiskt i sitt yttrande som en alternativ lösning visat på just möjligheten att höja grundpensionen för pensionärerna, för att åstadkomma ett mera stabilt system och därmed se till att också pensionärerna kan betala skatt efter samma skatteskala som vi andra. Det tycker jag är ganska väsentligt, och det kan ha sin dynamiska effekt även det. Då skulle jag vilja ställa en direkt fråga till Bo Forslund, för det talas ju om att det gäller att inte beakta särintressen i samband med den här reformen. Då vill man naturligtvis veta vad socialdemokraterna menar med särintresse. Är det alla människors boende som är ett särintresse? Är miljön ett särintresse för någon viss grupp? Är tryggheten för våra gamla ett specifikt särintresse? Det är väldigt viktigt att också klara ut sådana definitioner. Jag vill sluta med att berätta litet från USA-resan, för jag tycker att vi måste lyfta in litet nytt i den här debatten också. Man var väldigt förvånad över att vi har ett så lågt grundavdrag. Det fanns över huvud taget inte tendenser till den debatt kring grundavdraget som vi haft i Sverige. I USA tycker man absolut att matoch boendekostnader skall vara låga. I England spände man blicken i oss och frågade om det inte är likadant i Sverige som i England, att låginkomsttagare drabbas mest av höga matkostnader t.ex. Här i Sverige tycks det egentligen bara vara bidrag som gynnar låginkomsttagare, om man skall döma av den svenska elitdebatten. Det ställer vi i centerpartiet inte upp på. Vi vill ha skatt efter bärkraft.

Herr talman! Kort till Bo Forslund i debatten angående dynamiken: Jag tror att det är bra om ni socialdemokrater reder ut det här för er själva. Vi har dels socialdemokraterna i utredningen, dels andra socialdemokrater, t.ex. Leif Blomberg som har sagt i Dagens Industri att dynamiska effekter tror han på när han ser dem. Jag tror att Leif Blombergs inställning är den som ni bör anamma, för jag tror att man kan få fram positiva effekter av en skatteomläggning och att vi kan få tillväxt i ekonomin om vi bedriver en riktig ekonomisk politik. Vad som är vad är mycket svårt att urskilja i verkligheten, men när vi får tillväxt i ekonomin skall vi nog inte använda den tillväxten till skattesänkningar just nu. Det finns, som något parti brukar påpeka, ett stort glömt Sverige som har problem. Vi har hört här i dag att storstäderna har underskott runt miljarden, och vi har hört hur de tvingas sälja av sina skolor. Skall nästa steg vara att sälja sjukhusen? Det finns ett stort glömt Problemsverige på kommunsidan. Bo Forslund talade om att sänka marginalskatteeffekten till högst 50 96 och normalt 30 26. Bo Forslund vet att i Härnösand kommer den i alla fall att bli 33 270, för det ligger kommunalskatten på nu. Jag sade tidigare att inkomstskillnaden är 19000 kr. om året, om man bor i Lidingö eller Härnösand. Detta måste man göra något åt. Då säger Bo Forslund att vi skall trygga den offentliga sektorns finansiering. Ja, men hur? Scoialdemokraterna i utredningen har ju sagt att man skall införa ett kommunalt skattetak. Om t.ex. Göteborgs kommun höjer skatten, tar man tillbaka två tredjedelar. Samma sak gäller Stockholm. Hur skall Stockholm och Göteborg kunna klara sig när ett skattetak införs? Här måste jag faktiskt ge en eloge till folkpartiet. Detta har folkpartiet nämligen gått emot. Det kanske borgar för ett stopp när det gäller det hotet. Jag tycker mig förmärka att det även gäller moderaterna. Vi ser att det går att göra saker och ting som är positiva. Vi i vpk har tillsammans med borgerliga partier lyckats undanröja hotet att pensionerna skattebeläggs genom socialavgifter. Det tycks vi alltså tillsammans ha klarat av. Bo Forslund var förvånad över att moderaterna, när socialdemokraterna nu har gått med på 50 26 marginalskatt, kräver ännu mera. Vad det är fråga om är just att om man ger liberalerna och högern ett finger, Bo Forslund, kommer de att ta hela handen. Ni har tagit två steg åt höger. Men nu är det dags för er att ta ett steg åt vänster. I fördelningsfrågan kan ni vandra tillsammans med oss i vpk, med centern och med miljöpartiet. Och kanske rent av — det får vi väl spörja — även folkpartiet vill diskutera fördelningspolitik litet grand. Man brukar ju tala om glömda grupper.

Herr talman! Jag blev litet bekymrad när Bo Forslund började prata om överfinansiering. Då såg jag framför mig de stackars människor som har dåligt betalt och som faktiskt skall betala ännu mera av den kaka som man tänkt sig när det gäller att finansiera den nya skattereformen. Det är kanske en alldeles speciell dynamisk effekt han tänker sig här. Jag vill fråga Bo Forslund: Hur är det egentligen med tanken att man skall låta dem som har låga inkomster stå för huvuddelen av finansieringen? Hur kan det egentligen stämma överens med grundläggande socialdemokratisk politik — att värna om de små i samhället? Jag kan absolut inte få in det i mitt huvud. Det måste ha hänt någonting med svensk socialdemokrati under de senaste åren. Jag tror att socialdemokraterna har lockats med av draghunden Bildt när det gäller att gå åt höger. Han har dragit ett tungt lass i svensk politik genom att tvinga socialdemokraterna att vandra åt höger. Några partier står kvar där de har stått. De har nu beskyllts för att vara vänsterorienterade. Men den stora och tunga kolossen i svensk politik har faktiskt snällt vandrat åt höger. Jag tycker att det är dags för er att gå tillbaka till det ni en gång var, då ni verkligen värnade om de här grupperna. På det sättet kan vi få det betydligt bättre. En sak har visat sig vara väldigt intressant i dagens debatt och det är faktiskt, som jag uppfattat det, att socialdemokraterna i dag verkligen har bestämt sig för att kärnkraften i Sverige skall avvecklas. Det var en underbar deklaration här i dag. Men då bekymrar det mig att man sitter fast i detta med att vi skall ha energimoms. Vi skall sänka punktskatterna på energin. Men det leder, enligt krisutredningen, till en ökad användning av elkraft och en minskad användning av våra inhemska bränslen. Det är någonting som inte stämmer. Jag skulle vilja be Bo Forslund att förklara för mig hur man genom bl.a. skattepolitik kan få den ordentliga minskning av elanvändningen som vi behöver för att kunna fullfölja den underbara deklaration som Kjell-Olof Feldt kom med i dag. Det krävs således en skattepolitik som verkligen gör det här möjligt och som verkligen befrämjar användningen av modern teknik. Vad jag saknar är den kopplingen. Men den dag då ni ser till att den kopplingen finns tror jag på nämnda möjligheter.
Herr talman! Det börjar bli väldiga utsvävningar i dagens debatt. Vi diskuterar faktiskt mycket av det som har kommit fram under de tre utredningarnas gång. Men ännu finns det faktiskt ingen proposition. Det vore mycket präktigare om vi hade en sådan som underlag för debatten. Men den kommer förhoppningsvis senare. Till Carl Frick vill jag säga att förslagen från skatteutredningarna handlar om en omfördelning. Det är väl inte helt oväsentligt att man omfördelar så, att ca 23 miljarder kan tas in när det gäller kapitalinkomster. Det är ju knappast låglönearbetare som har några förmåner i dag i det sammanhanget och kan göra avdrag. Systemet bygger faktiskt på att vi kan få bort en del av det fiffel och den spekulationsekonomi som det i dag ges utrymme för. Så till det här med de dynamiska effekterna. Till att börja med vill jag säga att jag inte är beredd att bidra till en höjning av skattetrycket. När det gäller de dynamiska effekterna ställdes först en rak fråga till mig personligen. Men jag svarade i mitt första inlägg att jag tror att det kommer att bli en viss förändring. Det är dock omöjligt, som jag ser det, att göra en uppskattning. Det kan ju röra sig om 1 miljard, 5 miljarder, 10 miljarder etc. Det är mot den bakgrunden som jag ställde frågan: Hur kan ni som kritiserar oss och som påstår att de som tillhör mitt parti har en alltför njugg inställning och visar en alltför stor osäkerhet vara så säkra på att de dynamiska effekterna kommer att ge så mycket mera? USA-resan gåv vid handen framför allt att man inte skall överskatta effekterna i detta sammanhang och de erfarenheter som fanns. Sedan något om överresp. underbalanseringen. Om man inte får in till räckligt med pengar genom de dynamiska effekterna — jag tänker då på t.ex. skatterna — undrar jag var man skall skära ned. Våra utgifter känner vi ju till. Jag är orolig för att det kan bli så, att den offentliga verksamheten ytterligare bantas ned. Den vagnen hoppar jag inte direkt på. Till sist vill jag bara säga följande till Görel Thurdin beträffande särintressena. Skattesystemet måste ses i sin helhet. Vi får inte se till enskilda detaljer.

Herr talman! Solidariteten måste byggas upp i den lilla världen, i familjen, för att barnen, de unga, skall kunna ta med sig den ut i livet, i umgänget med arbetskamrater, grannar och vänner. I den stora världen är det viktigt att olika alternativ får konkurrera med varandra på lika villkor, också när det gäller att göra vården, omsorgerna, så bra som möjligt. Först då får gamla, sjuka och föräldrar möjlighet att välja bort den vård som passar dem mindre bra för att i stället välja den vård som de tycker är bra. Alla, inte bara de som har mycket god ekonomi, måste få den möjligheten. Det trodde jag faktiskt, herr talman, att också Carl Frick tyckte. Nästa år beräknas tillväxten i Sverige ligga runt 1 70, trots brinnande högkonjunktur. Det är inte ens hälften av vad som behövs för att trygga förpliktelserna inom ATP. I skatteutredningarna föreslås bl.a. att den statliga inkomstskatten skall tas bort för de allra flesta. Det är mycket bra, och det är vad vi moderater har arbetat för i många år. Men en tredjedel eller mer, Bo Forslund, av de dynamiska effekterna skulle försvinna, om socialdemokraterna samtidigt får gehör för sina förslag till mycket kraftiga höjningar och breddningar av bl.a. momsen. Resultatet, Bo Forslund, blir nämligen inte att man får behålla hälften av en inkomstökning, utan resultatet blir för genomsnittstjänstemannen att han får behålla kanske 30 76, om man tar hänsyn till alla skatteavbränningar. Och det måste man faktiskt göra. Men inte bara det — det skulle faktiskt också leda till ännu större svårigheter för kommuner och landsting, genom att den fördubblade byggmomsen och de höjda energiskatterna skulle slå väldigt hårt inte bara när det gäller byggandet och driften av daghem, sjukhem och skolor utan också när det gäller färdtjänsten och mycket annat. Dessutom är det ju så, att de som jobbar inom vården och omsorgerna i hög grad är just de deltidsarbetande och lågavlönade som skulle gå ur århundradets skattereform med ytterligare höjda skatter och ännu större svårigheter att få inkomsterna efter skatt att räcka till. Naturligtvis måste de kräva kompensation av kommuner och landsting. För att klara den sociala tryggheten, för att klara låginkomsttagarna, för att klara landstingens och kommunernas viktiga uppgifter inom vården och omsorgen krävs en sänkning, steg för steg, av vårt världshögsta skattetryck. Alla, också låginkomsttagarna, måste rimligtvis få del av fördelarna med en skatteomläggning. Herr talman! Ett folk av egendomslösa — är det det vi vill att Sverige skall utvecklas till? Den socialdemokratiska högskattepolitiken har redan lett till ett katastrofalt dåligt hushållssparande. För varje intjänad hundralapp förbrukar vi i genomsnitt 103 kr. Allt fler äger i dag bara sina kontoskulder med allt av otrygghet och bristande handlingsfrihet det för med sig. I socialdemokraternas förslag till 90-talsprogram konstaterar man också att sparandet har minskat. För att få fart på sparandet igen föreslås att det offentliga sparandet bör öka till ca 5-7 26 av BNP. 5-7 90 av BNP i offentligt tvångssparande — i överfinansiering, för att använda Bo Forslunds uttryck — motsvarar 60-85 miljarder kronor per år. Dessa gigantiska belopp — 20 000-25 000 kr. per hushåll — skulle varje år tas ut i skatter och avgifter utöver vad som behövs för statens löpande utgifter. Herr talman! Om det har varit svårt, ja omöjligt, för många hushåll att spara idag; hur mycket svårare kommer det då inte att bli i framtiden om socialdemokraterna får sin vilja igenom? Ernst Wigforss sade på sin tid: Vi skall inte avskaffa äganderätten, vi skall bara göra den meningslös. Men i dag är man tydligen beredd att inte bara göra äganderätten meningslös. Tillåts socialdemokraterna göra allvar av sin avsikt innebär det att man helt underminerar vanliga människors möjlighet att bygga upp ett eget sparande. Det innebär ingenting annat än en alltmer omfattande socialisering av sparandet och därmed, så småningom, också av ägandet. De socialdemokratiska förslagen i skatteutredningarna har också i viktiga avseenden sin udd riktad mot hushållens sparande. De dynamiska effekter som skatteomläggningen kan ge tänker socialdemokraterna visst inte använda för att uppnå ett lägre skattetryck längre fram, om det nu var någon som trodde det. Den klart utsagda avsikten är i stället att utnyttja dessa effekter till en socialisering av sparandet, och därmed också av ägandet. Människor blir inte tryggare, lyckligare och mer solidariska mot varandra, om ägandet socialiseras eller alltmer förläggs till kollektiva fonder, kooperativ hyresrätt och allt vad det heter. Vi vet att de allra flesta drömmer om ett eget hem eller ett fritidshus eller om att få äga sin lägenhet. Låt oss då underlätta detta i stället för att göra det allt svårare genom allt högre skatter. Låt oss underlätta för de anställda att få andel i vinst eller att köpa aktier i företag som de tror på. Försämra inte det viktiga pensionssparandet, det är till nytta för alla. Herr talman! Svenska folket får inte bli ett folk av egendomslösa, där sparandet och ägandet begränsas till dem som har mycket god ekonomi eller som möjligen har vunnit någon högvinst i det socialdemokratiska A-lotteriet. De borgerliga partierna har en enorm uppgift när det gäller att stoppa denna socialisering. Det är därför vi ser det som så viktigt att skatteomläggningen också leder till lägre skatter, inte till högre, och att omläggningen vidare leder till att hushållens möjligheter att spara förbättras, inte försämras. Det är, herr talman, hushållen och inte staten, som skall äga Sverige.

Herr talman! Vi i miljöpartiet tycker faktiskt att det är viktigt att vi skall kunna välja fritt — vi menar att de flesta skall kunna göra det. Men då måste man också ha möjlighet att göra sådana fria val. Om man, som det föreslås, verkligen kraftigt vill sänka våra marginalskatter, så skall det väl betalas genom en stor breddning av moms, byggmoms och allt vad det heter. Detta innebär i verkligheten att många människor får sin ekonomi så starkt försäm rad att deras valmöjligheter minskar; de har inga pengar att använda till fria val. Detta måste man faktiskt ta till sig. Dessutom vill moderaterna, om jag inte har missuppfattat deras politik, egentligen sänka skattetrycket mycket kraftigt. Det betyder att pengarna måste tas någonstans. Eftersom man i nästan alla sammanhang jagar den offentliga sektorn med blåslampa och förklarar den praktiskt taget oduglig, måste det vara där pengar skall försvinna. På detta sätt minskas också människors möjlighet att åtminstone få välja den offentliga sektorn som hjälp i nöd. Om de inte har pengar kan de inte välja den fria sektorn, som fru Troedsson förespråkar, och har man dragit in på den offentliga vården på grund av att man skall sänka skatterna, så kan dessa människor inte ens välja den offentliga sektorn. Den valfrihet som moderaterna tänker sig blir verkligen alldeles obefintlig för de flesta människor. En sådan valfrihet kan vi från miljöpartiet definitivt inte ställa upp på. Valfriheten måste ha en stark social och solidarisk grund. Detta betyder att flertalet människor skall ges rätten att kunna göra val. Men detta skall inte ske via den moderata vägen. Denna innebär att ett fåtal människor med mycket pengar har stor valfrihet; vad beträffar människor utan mycket pengar vet jag inte om de kan ta del av valfriheten. Det är mycket intressant att lyssna till fru Troedssons anförande eftersom det innehåller något som jag mycket har saknat. Fru Troedsson talar nämligen om vad livet grundar sig på: vår miljö och vår ekologi. Det var utifrån dessa betingelser som allt en gång kunde börja, men detta berör moderata politiker över huvud taget nästan aldrig. Det handlar bara om pengar — detta är helt ofattbart. Tack för ordet!